Herr talman! Vad som har karakteriserat den svenska ekonomin under senare år är de svåra obalanser som ärvdes efter sex år av borgerligt styre. Det ligger ingen särskild önskan att uppehålla sig vid det förflutna eller att påminna om gammal skuld i detta konstaterande. Men det är absolut omöjligt att förstå de problem som vi i dag tampas med, om man inte sätter in dem i deras historiska sammanhang. När de borgerliga trädde till var statsskulden 70 miljarder kronor. Efter sex år av borgerligt regerande, med kraftigt stigande offentliga utgifter och budgetunderskott som år efter år steg med 15 miljarder, hade statsskulden ökat till 350 miljarder kronor. Det här var en fullständigt exempellös utveckling. Aldrig någonsin i modern tid har vi varit med om något liknande. Kalenderåret 1982 var budgetunderskottet uppe i 81 miljarder, och för budgetåret 1982/83 låg det på 86 miljarder. Det väsentliga bakom detta, som det gäller att förstå, är att den här utvecklingen satte oss helt fast i räntefällan. Följden blir att statsskulden kommer att öka kraftigt under hela 1980-talet, alldeles oavsett vilken ekonomisk politik som förs — och i realiteten alldeles oavsett regering. Det har i den allmänna debatten förekommit en del käbbel om huruvida budgetunderskottet under det sista borgerliga året var 70 eller 80 miljarder. Poängen är att detta inte spelar någon egentlig roll. Oavsett om det ena eller det andra gäller var budgetunderskottet så stort att det ingalunda går att eliminera på kort sikt. Trots att det nu — under den socialdemokratiska regeringen — förs en oerhört ambitiös finanspolitik som är starkt åtstramande kommer statsskulden ändå att stiga med 60-70 miljarder om året. Räntorna på statsskulden är också en av de tyngsta posterna i budgeten. Vi vet att den posten kommer att växa under kommande år. Det är själva innebörden i den räntefälla som borgarna med så stor skicklighet konstruerade. Detta är det egentliga arvet från de borgerliga åren. Borgerliga politiker saknar därför helt trovärdighet när de försöker påskina att de skulle kunna sanera den svenska ekonomin. De som minst av alla kan komma undan sitt ansvar är herrar Molin och Åsling, som ju satt med i de regeringar som skapade den stora ökningen i statsskulden. Men inte heller Lars Tobisson kan komma undan sitt ansvar, eftersom det var just den borgerliga politiken som ledde till att vi fastnade i skuldfällan. Det är klart att det i dag är statens stora upplåningsbehov som, tillsammans med internationella förhållanden, också ligger bakom den höga ränta vi har. Vpk har i en av sina reservationer framfört en önskan om en lägre ränta — vilket i och för sig är naturligt. Men att föra, som de också vill, en mer expansiv finanspolitik än vi gör i dag skulle vara helt omöjligt. Det skulle ytterligare förvärra budgetläget. I stället bör vi se till att vår bytesbalans ytterligare förstärks och att kronan kan bli så stark att vi så småningom förhoppningsvis kan få förväntningar om att den skall stiga i värde. Den åtstramande och inflationsbekämpande politik som vi för syftar just till det. Lyckas vi med detta, kan vi också på litet längre sikt få ner räntan här hemma och se till att den kommer att ligga under det internationella ränteläget. Men vi är inte där i dag, och det kommer att ta en viss tid att komma dit. Låt mig så säga ett par ord om det som redan har varit uppe till debatt en hel del här i dag, nämligen vår utlandsupplåning. Ett annat arv från de borgerliga åren var just att vi fick en mycket kraftig ökning i vår utlandsskuld. Det sista året av borgerlig regering var, som vi vet, underskottet i våra utlandsaffärer 23 miljarder. Vi känner också till att den socialdemokratiska politiken har varit mycket framgångsrik på detta område och att vi i fjol för första gången hade jämvikt i bytesbalansen. Under de borgerliga åren ökade den utländska statsskulden från 0 till 70 miljarder. Sedan socialdemokratin tog över har underskotten totalt sett uppgått till enbart 7 miljarder kronor. Nu kommer det litet egendomliga in i bilden: Vi har en redovisningspraxis som är mycket förvillande. Till följd av devalveringar och hög dollarkurs har vi gjort valutaförluster på den utländska statsskulden. Dessa skulle man kunna ta uppi en förmögenhetsbilaga som vi borde ha över statens tillgångar och skulder. Nu gör man emellertid så att man tar in dem i budgeten det år som de realiseras bokföringsmässigt, vilket är helt irrelevant. Just i år råkar det hampa sig så att riksgälden har omsatt ovanligt många lån. Till följd härav har budgetunderskottet försämrats med 14 miljarder. Så hade man inte alls behövt göra, men på grund av att man ville ha en bättre återbetalningsprofil och lägre räntor på den här typen av skuld har man gjort det. Men budgetunderskottet kan ju inte bli högre av att riksgälden byter en skuldsedel mot en annan. Ett budgetunderskott skall ge information om statens löpande inkomster och utgifter. Däremot skall man inte blanda in statens förmögenhetsställning i de sammanhangen. För att belysa vad jag talar om vill jag ta ett konkret exempel. Gör tankeexperimentet att riksgäldskontoret hade varit helt inaktivt, suttit på sina händer och inte omsatt ett enda lån. Då skulle budgetsaldot för detta budgetår plötsligt ha förbättrats med 14 miljarder kronor. Det är ett resultat som är helt absurt! Men det är detta som Lars Tobisson med sådan frenesi försöker rida på. Det skulle vara mycket trevligt att få höra om Lars Tobisson anser att en borgerlig regering, om vi hade haft en sådan, borde ha förbjudit riksgälden att omsätta lånen för att man därmed skulle ha fått denna starka förbättring av budgetsaldot. Det är naturligtvis inte så att regeringen på något sätt är skum därför att den tillåter riksgälden denna aktiva statsskuldspolitik. Det förhåller sig precis tvärtom. Om man rensade bort dessa kursförluster — som man bör göra — skulle budgetunderskottet minska kraftigt. Då skulle det visa sig att den socialdemokratiska regeringen minskat budgetunderskottet med 26 miljarder kronor på två år — från 82 miljarder 1982 85. Det är sannerligen ingen dålig prestation. När det gäller devalveringen har man också en mycket besynnerlig inställning. Låt mig då först slutföra resonemanget om statsskulden. Den utländska statsskuld som vi har skall inte betalas tillbaka i svenska kronor utan i utländsk myntenhet. En devalvering utgör härvidlag ingen belastning. Tvärtom gör en devalvering det lättare för oss att exportera och därigenom tjäna in utländsk valuta. Det är precis det som de senaste årens erfarenheter ger belägg för. Det är enbart genom att öka exporten och minska importen till följd av en devalvering som vi har kunnat uppnå jämvikt i bytesbalansen. Därför hade vi inte någon nettoupplåning i fjol och kommer sannolikt inte heller att få det i år. Den verklighetsbeskrivning som de borgerliga ägnar sig åt när det gäller devalveringen är ytterligt remarkabel. Nils Åsling sade i sitt inledningsanförande att devalveringen var ett misslyckande. Moderaterna har länge försökt hävda att den inte borde ha kommit till stånd. Åsling säger att den var för stor och att den inte har haft några effekter på den svenska ekonomin. Detta är fullständigt groteska påståenden. Det är ju så att vi har återställt tillväxten i den svenska ekonomin. På två och ett halvt år har vi i vårt land i reala termer skapat nya resurser för uppemot 50 miljarder kronor. Hur har vi då använt resurserna? Återigen kan man säga att användandet är totalt betingat av den obalans, den kris, som vi har ärvt. Ungefär hälften, över 20 miljarder kronor, har gått åt till planeringen av våra utlandsaffärer. Ungefär 15 miljarder har gått åt till att bygga för framtiden, för att få fart på investeringarna. Ca 4-5 miljarder har gått till stat och kommun. Endast en växelpeng på 300 miljoner har gått till privat konsumtion. Hade vi haft en ekonomi i balans när vi trädde till 1982, skulle ungefär 40-50 96 av de nya resurserna ha gått till ökad privat standard, precis som fallet var på 1960-talet och i början av 1970-talet, då vi hade balans i ekonomin. Nu försöker de borgerliga representanterna, kanske i första hand Lars Tobisson, göra sig lustig över den här utvecklingen. Han gör det framför allt beträffande de avtalsförhandlingar som pågår. Hur var egentligen utvecklingen under de borgerliga åren? Jo, vi hade kraftiga nominella löneökningar, som följdes av en ännu kraftigare inflation, som följdes av kontinuerligt fallande reallöner. O.K., vi har de senaste två åren på grund av obalansen inte haft utrymme för reallöneökningar. Nu närmar vi oss balans, nu är det också fullt följdriktigt att reallönerna och realinkomsterna kan öka. När det gäller en betydelsefull grupp som pensionärerna blir det också med till sannolikhet gränsande visshet en ökning. Vad är det då som vi försöker göra? Jo, vi försöker vända på det hela: få låga nominella löneökningar, sjunkande inflation och reallöneförbättringar. Det här året är det första året sedan 1976 som det är på väg att lyckas. Naturligtvis är det här en svår process. Det är egendomligt att borgarna inte alls vill tala om realiteterna. I stället ägnar de sig åt gissningstävlan om dollarkursen. Vad är det som orsakar dollarkursens uppgång? Är det finansministern som ser till att dollarn stiger? Han är en utmärkt person, men över den saken rår inte ens han. När dollarn stiger kommer den bokföringsmässiga statsskulden att öka, men detta innebär ingen real belastning på den svenska ekonomin. Vi kommer under många år framöver inte att göra några egentliga amorteringar av utlandsskulden. Om vi skall kunna göra amorteringar, måste vi kunna skapa kraftiga överskott i bytesbalansen. Där är vi inte ännu. Vid den tidpunkt då vi skall betala tillbaka utlandslånen vet ingen vad dollarn och andra valutor har för kurs. Ingen kan därför i själva verket säga vad det kommer att kosta. I princip kommer vi för många år framåt att rulla över det hela. Den reala frågan är följande: Skall vi för att åstadkomma ett budgetmässigt trick försöka förbjuda riksgäldskontoret att ägna sig åt en så effektiv statsskuldspolitik som möjligt? Detta är egentligen innebörden i Lars Tobissons resonemang, om de över huvud taget har någon mening. Låt mig sedan ta upp en annan sak som Lars Tobisson var inne på, nämligen placeringsplikten. Lars Tobisson ordade mycket om placeringsplikten. Han sade att det är förskräckligt, placeringsplikten som vi har lagt på försäkringsbolagen måste bort. Vad innebär placeringsplikt? Jo, det budgetunderskott som de borgerliga drog på oss måste naturligtvis på något sätt finansieras. Därför har vi också en placeringsplikt. Bakgrunden är den att försäkringsbolagen trots placeringsplikten aldrig någonsin har haft det så bra som nu. Realräntorna ligger på 3, 4, 5 96, och försäkringsbolagen får bättre avkastning på kapitalet än någonsin. Hur var det under den borgerliga tiden? Avskaffade de borgerliga placeringsplikten? Nej, ingalunda. De använde den mer hänsynslöst än någonsin tidigare under åren 1980 och 1981. Varför då? Jo, då låg inflationstakten stundtals uppe på 15 26, och realräntorna var negativa. Återigen är det den moderata buskagitationen, som inte har någon kontakt med verkligheten, som har flyttat in i kammaren. Men vi har ju en annan representant här också: herr Åsling. Han har undertecknat en reservation, reservation 8, till dagens betänkande. Vad vill herr Åsling med den? Jo, herr Åsling vill inte avskaffa några placeringsplikter, utan han vill ha mer av prioriterad utlåning för sina vänner uppe i Västerbotten. Det råkar vara så att herr Åsling inte alltid är i kammaren. Stundtals är han på kontoret för Föreningsbankernas Bank, som ligger på Drottninggatan eller någonstans i närheten. Han är nämligen ordförande där, och föreningsbankerna har, liksom hela jordbruket, stort intresse av att få tillgång till placeringsplikter och en prioriterad upplåning, så att de kan få billiga jordbrukskrediter. Jag tycker faktiskt att Lars Tobisson och Nils Åsling skulle tala om för oss — om olyckan skulle vara framme och vi finge en borgerlig regering — hur det kommer att gå. Kommer man att avskaffa placeringsplikten, som moderaterna vill, eller kommer man att behålla och kanske utöka den ytterligare, som centern vill? Det vore trevligt att få ett svar före valet, så att ni inte behöver trängas om den diskussionen i fållbänken efter valet. Som Arne Gadd sade finns det i grunden inga trovärdiga borgerliga alternativ. Det är därför som man är inne på denna gissningstävlan. De borgerliga tycks tro att de skulle kunna vinna valet genom att beskylla regeringen för att dollarkursen stiger. Men valmanskåren måste ändå vara intresserad av de borgerliga alternativen. Moderaterna vill sänka skatterna med 40 miljarder och tror sig ändå kunna förbättra budgeten. Låt oss föreställa oss två framtida inkomstströmmar, där skatteintäkten i det moderata alternativet ligger 40 miljarder lägre. Så är det, oavsett vad Lars Tobisson försöker slå i folk. Detta skulle vara liktydigt med att statsutgifterna skulle minskas med ca 30 96 eller 80 miljarder årligen, och det skulle vara liktydigt med en total social nedrustning. Moderaterna använder sig här av den politik och taktik som alltmer blivit deras speciella signum: en löftespolitik som helt saknar anknytning till verkligheten. Det är inte att undra på att de numera helt vill förtränga de sex år då de själva direkt eller indirekt hade ansvar för regeringen. I realiteten är det också stora skiljelinjer mellan de borgerliga partierna, och det gäller inte enbart placeringsplikten. Det gäller exempelvis skattepolitiken. Centern vill ha en helt annan skattepolitik än moderaterna. Och beträffande energipolitiken vill moderaterna bygga ut Secure kärnvärme och annat, och vi vet vad centern vill. Oenigheten gäller också sjukvårdspolitiken, jordbrukspolitiken, försvarspolitiken och familjepolitiken. På alla de centrala områdena är de borgerliga oeniga. Ulf Adelsohn drömmer om en rivstart. Men så fort man närmar sig verkligheten och börjar diskutera sakfrågor, går den moderata drömmen om handlingskraft upp i rök. Kvar blir i stället intrycket av oenighet och obeslutsamhet. När rökridån har skingrats är det i stället den kådiga doften av Fälldins långbänk som sticker i näsan. De borgerliga partierna försöker dock, så gott det nu går, att ge intryck av enighet. Ett område där man försöker samsas gäller försäljningen av statliga företag. Visserligen är det sant att deras gemensamma reservation är rätt allmänt hållen, men avsikterna går det inte att ta fel på. Även om de borgerliga partierna försöker undvika att tala om de sex regeringsåren, som drev budgetunderskott och statsskuld i höjden, är det naturligtvis så att det dåliga samvetet innerst inne finns där. Det är naturligt att de borgerliga frågar sig: Finns det inget enkelt trick genom vilket budgetunderskottet kan minskas? Det är då de borgerliga har kommit att tänka på att man kan sälja ut statlig egendom och statliga företag. Visst finns det en del russin att plocka ur den kakan — Procordia kan vara ett exempel. Men skall staten få in några pengar att tala om måste fundamentala naturtillgångar säljas. Då måste, som det heter i reservation 13, ”kraftverk och skogsmark” säljas ut. Det bästa exemplet på vad de borgerliga partierna har i tankarna är centerns förslag om att sälja Vattenfall. Man föreslår att ett särskilt aktiebolag bildas och att aktier till ett värde av 100 miljarder kronor skall säljas ut på tre år. Den tanken är helt fantastisk. Under rekordåret 1983 fick vi in 4 miljarder i nyemissioner av aktier. Det kom sedan in litet mera slantar från utlandet. Det kanske är här skon klämmer. Det finns faktiskt en metod enligt vilken man kan få in pengar när det gäller Vattenfall. Man kan sälja Vattenfall till utländska intressenter och dessutom lova dem fritt marknadsekonomiskt spelrum, dvs. fri prissättning på elkraft. De stora oljebolagen eller stora utländska kraftintressenter skulle säkert vara intresserade av att förvärva Vattenfall på sådana villkor. Vattenfall är vår dominerande kraftproducent och är prisledande i fråga om elkraft. I dag är elkraften i vårt land billig. Men priserna kan höjas. Centern har ju länge ondgjort sig över vad man betecknat som den ”elrea” som har kommit till stånd genom kärnkraftens utbyggnad. Är det kanske Exxon, världens största oljebolag, som de borgerliga har i tankarna när de talar om att sälja ut Vattenfall och tror att de skall få in 100 miljarder på det? Man kan i varje fall inte få in det från några svenska aktieägare, det är fullständigt klart. Det borgerliga uppträdandet tyder på en avancerad cynism. Först driver de under sex år en ekonomisk politik som helt underminerar statsfinanserna och sätter oss ordentligt fast i räntefällan. Sedan tar de det till intäkt för en privatiseringsdrive, som går ut på att vi skall avhända oss de naturtillgångar som har varit av avgörande betydelse för vårt lands utveckling till en modern, avancerad industristat. Det finns inga heltäckande borgerliga alternativ till den socialdemokratiska politiker, främst därför att centern trots allt är ett intresseparti som sätter jordbrukarnas intressen främst. Men i långa stycken är de borgerliga alternativ som tonar fram mycket reaktionära. Den borgerlighet som nu vill realisera statlig egendom har inte mycket gemensamt vare sig med det bondeförbund som en gång bekämpade bolagshögern eller för den del med den nationellt sinnade konservatism som i seklets början ansåg att fundamentala naturtillgångar som skog, älvar och gruvor borde ägas av staten. Det enda vi kan trösta oss med är att det egoismens alternativ som borgerligheten nu står för sällan har framställts så klart som inför årets val. Jag tror att alternativen skall hinna klargöras ordentligt under de månader som vi har framför oss till valet. Därmed ber jag, fru talman, att få yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande 10 i alla delar.

Fru talman! Jag hade inte tänkt gå upp i replik på Bo Söderstens märkliga inlägg här, som egentligen saknar förankring i det betänkande som vi nu behandlar. Hans karakteristik av statsskulden, devalveringseffekterna m.m. är alltför udda för att tarva någon närmare analys i detta sammanhang. Jag återkommer alltså till de frågorna, förhoppningsvis i debatten med finansministern. Men det var en speciell omständighet i Bo Söderstens anförande som fick mig att begära ordet. Det var när han karakteriserade centerns förslag om en utförsäljning av vattenkraftsdelen av Vattenfall som orealistiskt under hänvisning till omsättningen på Stockholmsbörsen under senare år. Den utförsäljning av vattenkraften som vi har föreslagit tar faktiskt hänsyn till hela den svenska kapitalmarknadens kapacitet. Det är alltså meningslöst att hänvisa till omsättningen på Stockholmsbörsen. Det är penningoch kapitalmarknadens totala kapacitet som skall tas i anspråk i detta sammanhang. Den kapacitet som i dag av riksgälden används för den statliga upplåningen skulle till en del med fördel kunna användas för att placera aktier i Vattenfall hos svenska företag, hos svenska medborgare, hos de institutionella placerarna, SPP och försäkringsbolag över huvud taget. Har man detta perspektiv är vårt förslag fullt realistiskt. Dessutom vill jag säga till Bo Södersten, när han ifrågasätter det förslag till prissättning som vi har angett i vår motion, att prissättningen är grundad på Vattenfalls egen värdering. Utgångspunkten är anspråk som Vattenfall ställde på utlösen från Sölvbackaprojektet. Det var t.o.m. något högre i värderingen av vattenkraften än den värdering som vi har haft som underlag för vår motion, och som också blivit ett borgerligt alternativ eftersom vi har fått stöd av moderaterna och folkpartisterna i utskottsbehandlingen. Avslutningsvis vill jag bara säga att när Bo Södersten gör de ideologiska utflykterna och talar om att vissa partier är intressepartier saknar det faktiskt grund i den egentliga och faktiskt utvecklade politiken. Var vänlig läs våra partimotioner! Därmed måste Bo Södersten erkänna att centern inte är något intresseparti. Vi är ett parti som arbetar med de politiska målsättningar vi har angett i vårt program och i våra partimotioner, och dessa är inte avgränsade till någon viss intressegrupp.

Fru talman! För min del är det inget negativt om man tillhör ett intresseparti. Jag tror inte att Nils Åsling vare sig vill eller kan förneka att han främst företräder jordbrukarnas intressen. Jag tror att det vore bra om centern ägnade sig åt den verksamheten med ännu litet större energi och lämnade de konstiga saker man nu ägnar sig åt — där man slår följe med moderaterna i stor utsträckning — åt sidan. Låt oss se på den svenska aktiemarknaden. Svensk aktiemarknad har aldrig kommit i närheten av de belopp som centern tror sig om att dra in. Under åren 1976-1980 uppgick i genomsnitt nyemissionerna till 780 milj.kr. Det är enbart under ett år, då vi hade en särskild börshausse, nämligen 1983, som nyemissionerna till svenska ägare har uppgått till 4 miljarder. Men, Nils Åsling, ni säger att första året skall ni ta in 40 miljarder — i aktiekapital, märk väl! Andra året skall ni ta in 35 miljarder och tredje året skall ni ta in 25 miljarder. Det är fullständigt orealistiskt. Ni kan kanske sno er som ormen, men det blir inte mer trovärdigt för det. Men det är klart att om man säljer ut hela Vattenfall kommer naturligtvis hela den svenska samhällsekonomin att påverkas. Vi kan vara övertygade om att ett privatägt vinstmaximerande Vattenfall ingalunda kommer att föra samma prispolitik som det statligt ägda Vattenfall hittills har gjort. Centern har under ett antal år fört en oerhört destruktiv energipolitik. Om den energipolitiken skulle ha fullföljts, skulle det ha fått oerhört negativa konsekvenser för hela den svenska ekonomin och det svenska näringslivet. Därför är det mycket illavarslande när centern nu kommer med denna fantastiska propå om att börsintroducera Vattenfall på det sätt man har angivit. Oron blir inte mindre av att centern har lyckats få med sig de andra borgerliga partierna på de här egendomligheterna.

Fru talman! Det här med intresseparti är ganska intressant. Jag representerar mina väljare i Jämtland och Härjedalen, varav en liten andel råkar vara jordbrukare. Men jag får ett bestämt intryck av att Bo Södersten i hela den här debatten representerar den mycket exklusiva kretsen av socialistiska professorer utan förankring i verkligheten. Det intrycket, som jag har haft tidigare, förstärks av den här debatten. Bo Södersten har ingen förankring i verkligheten. Det här är ingen vanlig föreläsningssal. Vi arbetar med samhällsekonomin i förvissningen om att kunna förbättra förhållandena i vårt samhälle. Och det ganska teoretiska och abstrakta resonemang som Bo Södersten för har litet med verkligheten att göra. Låt mig som exempel ta bedömningen av vår motion om privatiseringen av valda delar av Vattenfall. Vi väljer att sälja ut vattenkraften, men vi behåller stamlinjenätet och den kärnkraft som Bo Södersten så ömt vårdar. På den punkten behöver han således inte vara oroad. Den skall ligga kvar i statens ägo.

Detta är fullt realistiskt. En analys av kapitalmarknaden visar att det är fullt möjligt. Men det kan hända att man av hänsyn till marknaden just när man skall realisera det hela får göra det på fem år eller mer. Vi har väckt motionen för att få till stånd en principiell diskussion. Sedan är det intressant att höra Bo Södersten säga att centern har fört en destruktiv energipolitik. Har möjligen Bo Södersten läst den energiproposition som ligger på riksdagens bord och som visar att det är centerns energiprognoser som har haft den bästa förankringen i verkligheten! Den förväntade tillväxten av elkonsumtionen ligger exempelvis mycket närmare det som har antagits i centerns energipolitik än i den som Bo Södersten har företrätt och som verkligen har visat sig vara orealistisk.

Fru talman! Jag skall avhålla mig ifrån kommentarer om socialistiska professorer och annat, men jag vidhåller att centern är ett intresseparti, och jag tycker inte att det är någonting att skämmas för. Men låt oss gå till sakfrågorna. Om centern hade fått den snabbavveckling av kärnkraften som de stod för i mitten av 1970-talet — med alla heliga löften som gavs — skulle verkligen svenskt näringsliv och svensk industri ha varit oerhört illa ute. Det är den enkla innebörden av vad jag har sagt.

Men låt oss återgå till vår egentliga debattpunkt — utförsäljningen av Vattenfall. Enligt er motion, herr Åsling — det är bara att läsa innantill i den — är det första året 40 miljarder, andra året 35 miljarder och tredje året 25 miljarder som skall placeras på aktiemarknaden. Vitsen är — om man skall få in friskt kapital — att det skall vara nytecknat riskkapital. Man tror alltså att man skulle kunna få in sådana belopp på den svenska aktiemarknaden! Den som påstår någonting sådant förstår över huvud taget ingenting av svensk ekonomi och försörjningen med riskkapital. Nu börjar Åsling backa när han förstår att han är ute i ogjort väder och säger: Vi kan väl låna de här pengarna, och i stället för att köpa statsobligationer kanske man på något sätt kan köpa någon form av industriobligationer utfärdade av det nya Vattenfall, etc. Ja, om man bara är oroad över att staten har tillgång till för få panter eller att det är fel namn på panterna är det väl bara att göra Vattenfall till ett eget bolag och beordra det att gå ut och låna slantar på kapitalmarknaden — i eget namn om man så vill. Men den typen av hokus pokus löser naturligtvis på intet sätt några statsfinansiella eller samhällsekonomiska problem. Kvar står faktum: Skall ni verkligen få in ordentligt med riskkapital på en utförsäljning av Vattenfall måste ni samtidigt också släppa prissättningen på elkraft fri, och ni har ju själva sagt att ni tycker att elpriserna i vårt land är för låga. Dessutom måste ni med all sannolikhet sälja företaget till utländska intressenter. Och gör ni det hamnar vi i en annan situation.

Fru talman! När socialdemokratin återkom till regeringsställning hösten 1982 uppvisade Sverige praktiskt taget alla symptom hos ett land i svår ekonomisk kris. Den tidigare så pålitliga industriella välståndsmaskinen, som sedan början av 1950-talet hade levererat ständigt ökade inkomster och fler jobb, hade från mitten av 1970-talet börjat hacka, stanna och ibland t.o.m. gå bakåt. En serie devalveringar åren 1976-1977 på sammanlagt 16 90 och ytterligare 10 20 år 1981 hade inte hjälpt. Industriproduktionen 1982 var lägre än i mitten av 1970-talet, och investeringarna hade fallit kraftigt. Den serie borgerliga regeringar som Sverige hade mellan 1976 och 1982 försökte till en början motverka effekterna av industrikrisen genom att föra en kraftigt expansiv finanspolitik. Man gav sig också in på en industripolitik som ibland stödde den ofrånkomliga strukturomvandlingen men oftare motverkade den genom dyrbara och ineffektiva subventioner. I synnerhet sköt utgiftsexpansionen fart inför valet 1979, då kurvorna skulle läggas till rätta. Kombinationen av låg tillväxt och extravagant utgiftspolitik blev förödande för statens finanser. Mellan 1976 och 1980 mer än tiodubblades budgetunderskottet. Efter 1979 års val lades politiken om i motsatt riktning. Budgetunderskottet blev den ekonomiska politikens huvudmål, utgifterna — främst statens bidrag till den kommunala verksamheten — stramades åt och en rad skatter höjdes. Men då var det för sent. Den finanspolitiska åtstramningen sammanföll med konjunkturnedgången 1980-1981, samtidigt som den svenska industrikrisen fortsatte att rasa. Nedskärningen förstärkte effekten av konjunkturnedgången, och resultatet blev ökad arbetslöshet och ännu fler utslagna industriföretag. Budgetunderskottet fortsatte att öka på grund av sämre statsinkomster och ökade utgifter för arbetslöshetsoch företagsstöd. Mellan 1979 och 1982 upphörde välståndsmaskinen mer eller mindre att fungera. Industriproduktionen sjönk med 7 96, och den totala produktionen, bruttonationalprodukten, hade närapå nolltillväxt. Den ökade 0,5 96 per år i genomsnitt. Reallönerna sjönk kraftigt. Ändå sköts en väsentlig del av standardförlusterna för svenska folket på framtiden. Industrins försämrade produktionsförmåga hade lett till ett ökat underskott i våra utrikesaffärer. Det täcktes av att staten lånade utomlands med ständigt växande belopp. Också i ett annat avseende var resultatet av den ekonomiska politiken efter 1979 en besvikelse. Ett av åtstramningspolitikens uttalade mål var att försöka få bukt med den höga inflation kring 10-procentsnivån som hade rått i Sverige sedan mitten av 1970-talet. Men 1980 nådde man en ny rekordnotering med en inflationstakt på 13 96. Jag har lämnat denna redovisning av utvecklingen under det borgerliga maktinnehavet, inte bara för att påminna om en sällsynt dyster period i vår ekonomiska historia. Under dessa sex år skedde också en viktig ideologisk utveckling inom de borgerliga partierna. Den markerades av politikomläggningen 1980 och har sedan dess manifesterats allt tydligare. Det vore fel att påstå att den borgerliga politiken mellan 1976 och 1979 vägleddes av någon klar icke-socialistisk strategi. Tvärtom — staten köpte företag, byggde ut den offentliga sektorn, höjde skatter samt reglerade priserna och kreditmarknaden. Det enda som mera märkbart bröt mot detta beteende var en rad manövrer för att skattemässigt försöka gynna vissa borgerliga stödtrupper: bönder, skogsägare och andra företagare, aktiesparare osv. När omsvängningen i den ekonomiska politiken kom efter valet 1979, var den inte bara ett resultat av tidigare misslyckanden. Den berodde i hög grad på att framför allt moderata samlingspartiet nu fick fullt utlopp för de nyliberala idéer som en längre tid varit på tillväxt inom partiet. Kärnan i den nyliberala ideologin är ju att det är marknadsekonomin och det kapitalistiska systemet som ger de stabila och friktionsfria lösningarna, antingen det gäller tillväxt, sysselsättning eller välfärdens fördelning. Försök att genom kollektivt agerande, dvs. via staten eller fackliga organisationer, nå exempelvis full sysselsättning eller en rättvisare fördelning måste misslyckas. De bästa resultaten i alla dessa avseenden nås därför om staten inte för en stabiliseringspolitik, om den offentliga sektorn krymps till ett minimum och om fackföreningarna försvagas eller helst försvinner. Det bör observeras att motståndet mot kollektiva insatser och kollektiva lösningar går åtskilligt längre än att gälla bara statliga regleringar, överdrivna lönekrav eller liknande. Marknaden skall i princip lämnas fri att avgöra sysselsättning och inkomstfördelning. Den skall överta samhällets uppgifter i all den utsträckning som dessa uppgifter kan utföras i lönsam produktion. Huvuduppgiften för den ekonomiska politiken måste enligt denna ideologi bli att skapa större utrymme för marknadskrafterna genom att sänka skatterna och minska de statliga utgifterna. Framför allt måste staten avstå från att korrigera de utslag som marknaden ger i inkomstoch förmögenhetsfördelning. Också här har marknaden alltid rätt. De som blir utan vid marknadens fördelning av välstånd och sysselsättning har bara att stoiskt invänta den dag då marknadens frigörelse ger även dem en plats i solen. Dessa ståtliga tankar fick i och för sig bara ett blekt återsken i den politik som de borgerliga regeringarna förde efter 1979. Men de satte otvivelaktigt sin prägel på huvudinriktningen av den ekonomiska politiken: åtstramning mitt i en lågkonjunktur, ökad njugghet med arbetsmarknadspolitiska insatser, s.k. sparpaket som riktades mot det sociala trygghetssystemet, sänkta arbetsgivaravgifter osv. Mycket riktigt hävdar också moderaterna att felet med den borgerliga politiken var att den inte gick tillräckligt långt i nyliberal riktning. Den blev bara halvhjärtade kompromisser, säger man. Desto större roll har den nyliberala ideologin spelat i moderaternas förkunnelse efter 1982 och i kampanjen mot socialdemokratins ekonomiska politik. Den borgerliga regeringsperioden 1976-1982 ledde således till två betydelsefulla förändringar i vårt samhällsklimat. Den lämnade efter sig en ekonomi i kris, och den innebar det som tycks vara det slutliga borgerliga uppbrottet från den ekonomiska och politiska filosofi som tidigare har väglett Sverige i dess utveckling mot ett modernt välfärdssamhälle med dess goda och dess dåliga sidor. I det här läget ställdes socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen inför ett oerhört prov. I vårt program mot den ekonomiska krisen som utgavs 1981 hade vi bestämt oss. Vi skulle gå emot den nyliberala vågen. Vår politik skulle hålla fast vid att både den fulla sysselsättningen och välfärdens fördelning är ett gemensamt, kollektivt ansvar. Men det räckte inte. Om landets ekonomiska problem skall kunna lösas, måste vi visa att näringslivet kan blomstra och växa i det samhällsklimat vi vill skapa, där allas delaktighet i sysselsättning och välfärd är en självklar följd av solidaritet och känsla för rättvisa. I själva verket ville vi driva vår bevisföring ett steg längre. Vi ville visa att kollektiva och solidariska lösningar i första hand på fördelningsproblemen är en förutsättning för att marknadsekonomin skall fungera så att tillväxt och full sysselsättning kan förenas med ekonomisk balans och låg inflation. Vi visste att en ny period av snabb industriell tillväxt var absolut nödvändig för ökad sysselsättning och bättre balans i landets ekonomi. Den stora devalveringen 1982 skulle kunna sätta i gång en sådan utveckling, men det förutsatte i första hand att löntagarna inte kompenserade sig för de ökade levnadskostnader som devalveringen orsakade och att de accepterade en kraftig uppgång av vinsterna. För att uppnå detta måste en varaktigt hög vinstnivå i näringslivet etableras, samtidigt som kostnadsoch prisutvecklingen pressades ner till en låg nivå. I dagens värld är receptet för det här problemets lösning i första hand en hård åtstramningspolitik som skall försvaga arbetsmarknaden och fackföreningsrörelsen, ibland kopplad med direkt antifacklig lagstiftning. Det finns utmärkta exempel på det i de borgerliga motionerna här i dag. Men vi vill lösa problemen vid hög och stigande sysselsättning och med metoder som förstärker fackföreningarna i stället för att försvaga dem. Vårt huvudskäl för att bevara och försvara de fackliga rättigheterna är helt enkelt följande: Det är bara om lönepolitiken formas i kollektiva beslut som en rimlig fördelning av löntagarnas uppoffringar kan uppnås. Nu i februari 1985 har vi hunnit tillräckligt långt i den här processen för att kunna beskriva den som en framgång. Lönekostnadsutvecklingen bör under 1985 komma att stabiliseras på 5-procentsnivån. Inflationstakten kommer att åtminstone halveras mellan 1984 och 1985. Vinsterna har nått den avsedda nivån. Sysselsättning och investeringar har börjat växa. Det här har krävt ett mer långtgående samarbete än på länge mellan regeringen och arbetsmarknadens parter. Den enighet som så småningom har nåtts har främst två orsaker. Den ena är att både socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen förmådde dra rätt slutsats av det som hände på 1970-talet. Under flera årtionden hade vi en relativ stabilitet i produktionsresultatets fördelning mellan löner och vinster. Vinstandelen höll sig kring 30 90 av industrins förädlingsvärde, men mellan 1975 och 1981/82 föll den andelen till 15 96, medan löneandelen steg till 85 20. Eftersom räntenivån under samma period fördubblades, blev utslagningen av investeringar, produktion och företag ganska förödande. Men det blev förödande också för reallöneutvecklingen. Trots att löneandelen blev större än den kanske någonsin varit, föll reallönerna under den här perioden med över 8 96. Den slutsats vi drog var därför: För att få rejäla löner måste det också finnas rejäla vinster. Ytterligare en lärdom kunde göras. Låga vinster i industrin betydde inte att olikheterna i välståndsfördelning minskade. Tvärtom, jämsides med arbetslöshet och fallande reallöner fick Sverige under den industriella krisen en ny klass av miljonärer eller t.o.m. miljardärer. De växte fram i hägnet av hög inflation, ett budgetunderskott som sprutade pengar omkring sig och ett skattesystem som var alltför generöst mot spekulanter. De nya miljonärerna skaffade sig sina pengar på fastighetsaffärer, snabba klipp, skatteplanering, och ibland också med hjälp av skattebrott. Den gamla iakttagelsen att kriser föder nya orättvisor och nya överklasser besannades alltså. Detta underströk att kampen mot inflationen och budgetunderskottet var av fundamental betydelse för att uppnå minskade klyftor igen. En annan orsak till att arbetarrörelsen kunde enas kring kravet på ett dynamiskt och vinstgivande näringsliv var att regeringen i sin praktiska politik upprätthållit en gammal socialdemokratisk tradition — det får gärna förekomma rejäla vinster, men de skall användas till gagn för folkets flertal. Dessa krav har föranlett en omfattande aktivitet för att dels påverka vinsternas användning, dels ge löntagarna som kollektiv del i kapitaluppbyggnaden i företagen, dels via beskattningen minska effekterna på inkomstoch förmögenhetsfördelningen. Vi har vidtagit en serie åtgärder i dessa syften: obligatoriska avsättningar till investeringsfonder och likviditetskonton, löntagarfondernas införande, omsättningsskatt på aktiehandel, skärpt förmögenhetsskatt, stopp för höjd aktieutdelning, osv. Denna svåra operation har naturligtvis underlättats av att den snabbare än väntat börjat ge resultat. Industriinvesteringarna ökade i fjol med 20 96, och de torde i år öka lika mycket. Det visade sig alltså att vi kan påverka vinsternas användning. På aktiemarknaden ser man — efter två år av nästan besinningslös hausse — tecken på en tillnyktring i kursutvecklingen. Det visar sigt.o.m. att miljonärerna nu börjar betala höga, och i vissa fall kanske även orimligt höga, skatter. Det som stöder vår uppfattning att det går att förena dynamiken i samhällsekonomin med ett samhälle som försvarar solidariteten och som står för kollektiva lösningar är att flexibiliteten och anpassningen, den som nyliberalerna talar så mycket om, aldrig har visat sig större i svenskt näringsliv än under de senaste åren. Vi har fått uppleva en förnyelse av svensk industri som är både imponerande och uppmuntrande. Det visar sig att det på ruinerna av de gamla industrierna har byggts upp nya företag, att ny produktion har startat och att nya tekniska framsteg har gjorts i en närmast svindlande takt. Svensk industri befinner sig på nytt i den främsta frontlinjen ute på världsmarknaden — om den saken råder det inget som helst tvivel. Det har alltså skett en snabb anpassning till nya förutsättningar samtidigt som viljan till nyskapande i näringslivet är stor. Fru talman! Vi vill dra den slutsatsen av detta att den svenska modellen fungerar och att det går att förena tillväxt och dynamik i näringslivet med det slags samhälle som vi står för, med kollektiva lösningar och med starka fackföreningar. Jämfört med andra modeller, andra lösningar, kan vit.o.m. säga att vårt system har fungerat bättre. Anpassningen i svenskt näringsliv har gått snabbare och varit lättare att genomföra än i de länder där just nyliberaler i dag praktiserar sina idéer. Det är värt att understryka vad vi har uppnått. Jag tar anklagelserna för att vi skryter om det här med jämnmod. Såsom varande socialdemokrater tror jag att det är nödvändigt att vi på det här sättet kan utfärda en effektiv dementi på idéerna från högerhåll och på nyliberalismens teser. När vi började regera sade man att det som den socialdemokratiska regeringen hade föresatt sig var omöjligt att uppnå. Ivrigast att utmåla vår politik som omöjlig var de borgerliga partierna i denna riksdag. Det som skulle vara omöjligt var att samtidigt öka sysselsättningen, förbättra balansen i ekonomin och värna välfärdssamhället. Man hävdade — och hävdar även i dag — att det var nödvändigt att vissa väsentliga delar av välfärdssamhället måste stuvas undan för att ge utrymme för välståndsskapande krafter och för ekonomisk tillväxt. Vi hävdar att välfärdssamhällets utformning i sig själv är en förutsättning för att näringslivet skall kunna förändras, förnyas och utvecklas. Vi kallade det en gång i tiden att den skapade trygghet i förändringen. Någonting av det är det vi i dag kan falla tillbaka på. Vi vet att vi inte är färdiga, men vi har kommit så långt att vi kan hävda att vi är på väg att göra det som var omöjligt för de borgerliga regeringar vi haft. Det skulle vara lika omöjligt för dem att göra det i dag. Jag har lyssnat till debatten på förmiddagen. Ställda inför ett antal obevekliga fakta om den ekonomiska situationen i landet försöker de borgerliga partiernas talesmän helt enkelt förneka dem. Jag måste ta några exempel på hur dessa förnekanden faller på sin egen orimlighet. Man påstår att sysselsättningen har minskat under den socialdemokratiska regeringsperioden samtidigt som arbetslösheten har växt. Enligt den statistik som vi alla, såvitt jag förstår, måste acceptera som den korrekta har sysselsättningen mellan fjärde kvartalet 1982 och fjärde kvartalet 1984 ökat med 60 000 personer. Då säger man att det bara handlar om arbetsmarknadspolitik, ungdomslag osv. Ja, räknar vi bort de människor som är i beredskapsarbete och i ungdomslag var ökningen mellan fjärde kvartalet 1982 och fjärde kvartalet 1984 8 000 personer. Kvar blir 52 000 som fått jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Vi vill därtill ta bort dem som har fått arbete med rekryteringsstöd eller lönebidrag och kan då konstatera att antalet ökat med 2 000 personer sedan fjärde kvartalet 1982. Vi har alltså en uppgång i sysselsättningen helt vid sidan av arbetsmarknadspolitiken med 50 000 personer. Jag tror att det var Nils Åsling som gång på gång återkom till detta att arbetslösheten är högre i dag än vid någon tidpunkt tidigare. Jag vet inte riktigt vilken tidpunkt han hänvisar till. Tar vi som exempel den sista period då Åsling hade ansvaret för arbetslösheten i Sverige, nämligen tredje kvartalet 1982, finner vi att antalet arbetslösa var 148 000. Samma period i fjol var antalet arbetslösa 135 000. Jag kan inte förstå hur man kan få det till en ökning. Däremot, Nils Åsling, är siffrorna avgörande om man jämför med arbetslösheten 1976, innan Åsling och resten i de borgerliga regeringarna satte i gång. Den är stor, där kan inte råda någon tvekan. Arbetslösheten var 1976 90 000 personer. Den var 148 000 när Åsling lämnade in efter det att väljarna hade gett besked om att det var ganska nödvändigt. Den andra stora frågan man uppehållit sig vid i dag är inflationen. Först är det kanske värt att påminna om den långa tid av hög inflation som Sverige har bakom sig. Inflationen har bitit sig fast i vårt samhälle på ett sätt som gör att en ärlig bedömning av möjligheterna skulle få de borgerliga säga att det är ganska svårt att få slut på inflationen. I varje fall misslyckades ni totalt. Under den borgerliga regeringsperioden steg konsumentpriserna med 70 96 på sex år. När vi devalverade hösten 1982 utbröt en allmän gissningstävlan mellan de borgerliga om hur stor inflationen skulle bli år 1983. Den borde bli minst 15 96, tror jag att både Adelsohn och Fälldin hävdade. Vi var själva inställda på att prisstegringen 1983 skulle bli stor. Vi gjorde en prognos i budgetpropositionen 1983 på 12,5 Yo för 1983 års prisstegringar. Åsling har alltså fel när han hävdar att det fanns ett mål för 1983 som vi inte uppnådde därför att utfallet för 1983 blev en uppgång av konsumentpriserna med 9,5 96. Läget inför 1984 var att inflationen i OECD-området, i industriländerna, var på väg brant neråt. Det hade man uppnått genom en hård åtstramning av den ekonomiska politiken och genom en hög arbetslöshet. Men oavsett orsakerna var bedömningen som vi kunde göra att inflationen i OECD området skulle bli ungefär 6 96 1984. För att Sverige skulle nå den nivån måste inflationstakten under loppet av ett år, dvs. december 1983-december 1984, tas ned till 4 96, eftersom vi tidigare hade en högre nivå och måste kraftigt dra ner takten för att minska nivån. Det var det vi satte som mål. En viktig förutsättning var då att lönekostnadsstegringen skulle stanna vid 6 20. En annan förutsättning var att den internationella räntenivån inte steg eller att vi fick andra inflationsimpulser från utlandet. Ett viktigt budskap vi förde fram var att regeringen inte ensam avgör prisutvecklingen. Arbetsmarknadens parter, de tusentals prissättarna i näringslivet och i kommuner och många andra avgör inflationen. Nu var vissa förutsättningar goda inför 1984. Vi hade ett lågt inhemskt inflationstryck, en god utvecklad produktivitet, en stram penningpolitik, likviditeten minskade under året och budgetunderskottet sjönk mellan 1983 och 1984 med nära 10 miljarder kronor. Här vill jag med viss emfas hävda att det således inte finns något som helst underlag för påståendet att den ekonomiska politiken drev på inflationen. Den verkade tvärtom åt andra hållet. Men det var framför allt två förutsättningar som brast. Den ena var att löneavtalen ledde till att lönekostnaden steg med 8 960 och inte 6 76, och sommaren 1984 steg den internationella räntenivån kraftigt. Det tvingade riksbanken att höja diskontot, som kunde sänkas 1983. Dessutom började dollarn stiga under sommaren 1984 och fortsatte att stiga hela andra halvåret. Det ledde till att en del av våra importpriser ökade. Dessa ting gjorde det nödvändigt att ytterligare strama åt finanspolitiken genom höjda punktskatter för att man skulle kunna finansiera bl.a. arbetsmarknadspolitiska insatser. Slutresultatet blev att inflationstakten blev 8 96 under 1984. Det här utropas nu som ett stort misslyckande. Det tar jag med ett visst lugn. I själva verket blev inflationen 1984 den näst lägsta på tio år. Från 1980 har inflationstakten sjunkit med 6 6, trots två stora devalveringar. Men ännu väsentligare är att det arbete regeringen under fjolåret lagt ned på att uppnå en ytterligare dämpning av inflationen 1985 nu ser ut att börja bära frukt. Först vill jag göra klart vad regeringens inflationsmål för 1985 innebär. I år beräknas prisstegringarna inom OECD-området — dvs. övriga industriländer — bli ungefär 5 76. Om prisuppgången i Sverige skall stanna på den nivån för 1985 måste prisstegringen under loppet av året stanna vid ungefär 3 96. Jag är medveten om att skillnaden mellan höjning av prisnivå och prisstegringstakt kanske inte står klar för alla. Men det är således fullt förenligt att göra en prognos för en prisnivåhöjning i år på 5 20 och ändå tro på en inflationstakt på 3 20. De allmänna förutsättningarna för att nå det målet är att lönekostnadsnivån stiger med högst 5 96 och att den internationella ränteoch prisnivån inte på nytt skjuter i höjden. När vi gjorde den här bedömningen i fjol höstas stod den amerikanska dollarn i en kurs på 8:60 kr. I går var dollarkursen 9:71 kr. Dollarn har således stigit med 12-13 0 på tre fyra månader. Det här har ändrat innehållet i den internationella prisutvecklingen på ett märkligt sätt. Medan den stigande dollarkursen bidrar till att hålla inflationen nere i USA torde den pressa upp inflationen bl.a. i Västeuropa — hur mycket beror på hur stor del av utrikeshandeln som prissätts i dollar. För Sveriges del har effekterna blivit påtagliga. Vi har redan sett hur priserna har stigit på olja, bensin, kaffe m.fl. råvaror men också på en del andra produkter. Det syns också i prisindex för februari, som gick upp med en halv procent efter en mycket måttlig ökning i januari. Den här utvecklingen har föranlett SPK:s chef att förutsäga en inflationstakt i år på 4 26 i stället för 3 20. Jag noterade att Lars Tobisson gottade sig åt uppgången av prisindex. Den här gången hade han dock inga kommentarer att göra beträffande president Reagans roll för konsekvenserna i den svenska ekonomin. När sysselsättningen har förbättrats i Sverige och när industrins produktion har ökat, då har han däremot varit mycket flitig med att hylla president Reagan som vår välgörare. Nu, när avsaknaden av valutapolitik i USA leder till att våra priser stiger, har Lars Tobisson inte längre någonting att säga om president Reagan. När vi nu skall försöka bedöma vad detta betyder i år och på längre sikt — Björn Molin har ställt frågor därom flera gånger — så är sanningen den att det i dag är omöjligt att ens säga någonting om i vilket värde dollarn kommer att stå nästa vecka. Ja, fru talman, i själva verket är det omöjligt att säga i vilket värde dollarn kommer att stå senare i eftermiddag. Under förmiddagen har nämligen den västtyska centralbanken intervenerat på marknaden. All försäljning av dollar har upphört i Västeuropa. Vi vet ännu inte om Federal Reserve i New York kommer att gripa in när börsen där öppnar om någon timme. Den enda notering vi i dag har på dollarn i Sverige är 9:40 kr. Därmed får Lars Tobisson sätta sig ner och räkna om den svenska utlandsskuldens värde. Jag skulle tro att han får sitta med sin räknesnurra varenda dag för att hänga med i svängarna. Allt detta gör att jag inte är så anspråksfull att jag i dag vågar göra ens en prognos om hur dollarns värde kommer att utvecklas de närmaste dagarna och på vilken nivå den kommer att befinna sig i slutet av året. Den prognos som den i och för sig förträfflige generaldirektören i prisoch kartellnämnden har gjort har nog inte heller så stort värde förrän vi börjar se vart dollarkursen tar vägen. Det blir mycket pinsamt för Lars Tobisson och Björn Molin om dollarkursen börjar falla. Om således vår utlandsskuld börjar minska, måste rimligtvis regeringen hyllas för sina insatser. Nu anklagas den ju för att dollarkursen stiger och utlandsskulden ökar i värde. Regeringen bör alltså hyllas om prisnivån sjunker jämfört med en oförändrad dollarkurs. När regeringen presenterade sin politik för 1985 deklarerade vi att ett av syftena med att dämpa kostnadsoch prisutvecklingen var att därmed utrymme skulle skapas för en förbättring av löntagarnas köpkraft i år. Förutsättningarna var då att lönekostnaderna steg med högst 5 96, så att industrins konkurrenskraft bibehölls och att bytesbalansen inte undergick någon drastisk försämring. Nu i februari har ett ramavtal träffats mellan Landsorganisationen och Svenska arbetsgivareföreningen som anger att de förbundsvisa uppgörelserna skall hålla sig inom ramen 5 96. Under förutsättning att det blir innehållet också i de förbundsvisa uppgörelserna är det regeringens mening att löntagarnas köpkraft skall garanteras genom att de får en särskild skattereduktion för 1985. Vi anser nämligen att det nu är löntagarnas tur, efter en lång period av fallande realinkomster, att få utdelning från den förbättring av vårt ekonomiska läge som har inträffat. Den andra förutsättningen, som gäller vår bytesbalans, tror jag att vi kommer klara. De senaste kalkylerna som gjorts tyder på att vi i år inte behöver räkna med något som helst underskott i bytesbalansen. Låt mig, fru talman, rätta en sak beträffande utvecklingen av vår konkurrenskraft. De borgerliga representanterna här använder nämligen inflationen som mått på hur vår konkurrenskraft har utvecklats. Att inflationen i Sverige har varit högre än i vår omvärld bevisar att vi har förlorat i konkurrenskraft, säger de. Det har vi dock inte gjort, därför att konkurrenskraften avgörs inte av inflation utan av kostnadsoch produktivitetsutveckling. Devalveringen 1982, låga löneavtal 1983 och en god produktivitets utveckling både 1983 och 1984 har fram till nu förbättrat vår konkurrenskraft med ungefär 8 Zo. I den relativa lönekostnadsligan har Sverige sjunkit mycket drastiskt sedan 1982. Det vore tacknämligt om man inte fortsatte att förvirra människor genom att tala om att inflationen på kort sikt mäter konkurrenskraften. Detta gör att farhågorna för minskade marknadsandelar är betydligt överdrivna. Fru talman! Jag har anledning att kommentera en sak som Lars Tobisson sade om skattepolitiken. Han hävdade nämligen att den förenkling av inkomstbeskattningen som regeringen kommer att föreslå riksdagen bygger på en datorisering av skattesystemet. Poängen skulle alltså vara att skattebetalarna fick överlämna sina deklarationer till datorerna, som vi sedan skulle lita helt på. Detta är en grovt felaktig beskrivning. Det blir ingen ökad användning av datorer i taxeringen i fortsättningen. Det är inte det som är poängen. Förenklingen uppstår genom att vi förenklar skattereglerna och genom att vi förenklar granskningen av deklarationerna — genom att man använder mindre siffergranskning för varje deklaration. Skälet till att den förenklingen behövde göras insåg Björn Molins dåvarande partiledare och den regering han satt med i 1979. Då talades det mycket om behovet av förenklad deklaration. Det gläder mig att folkpartiet såvitt jag förstår accepterar grunddragen i det förslag vi har lagt fram. Innebörden av det som görs är att de ganska krångliga avdragsregler för löntagare som kom till framför allt under de borgerliga regeringsåren förenklas. Resekostnader får i dag bara dras av till den del de överstiger 1 000 kr., vilket för de flesta är något ganska besynnerligt. Det var en skatteskärpning som någon av de borgerliga regeringarna införde. Har man andra kostnader för intäkternas förvärvande, som det heter, får man däremot alltid dra av 1 000 kr. — oberoende av om man har några kostnader alls. Vårt förslag är nu att fr.o.m. inkomståret 1986 alla faktiska kostnader som man haft för att förvärva sin inkomst får dras av — således även den del av resekostnaderna som understiger 1 000 kr. Detta innebär att över 2,5 miljoner löntagare som har kostnader under 3 000 kr. inte behöver redovisa sina avdrag. De har ett schablonavdrag att göra på 3 000 kr. De som har högre kostnader yrkar avdrag för sina faktiska kostnader och drar av dem. Detta betyder också att taxeringsnämnderna inte längre behöver sitta och granska 2,5 miljoner deklarationer med alla de småavdrag som yrkas där och skicka ut frågeblanketter till deklaranterna om varför det förhåller sig så eller så. Vi sparar tid och irritation på många håll genom den här reformen. Det är alltså fråga om en reell förenkling för flera miljoner deklaranter. Det betyder inte att man i något avseende får ett ökat beroende av datorer, utan det är våra skatteregler som blir rimligare. Dessutom är det fråga om en skattelättnad för praktiskt taget alla löntagare. I varje fall får alla löntagare som har resekostnader dra av ytterligare 1 000 kr. Felet med den här skattereformen, sedd ur moderat synpunkt, kan jag begripa — och man går nu emot den. Felet är att det är fråga om en skattesänkning och en förenkling som gäller vanliga inkomsttagare. Här vill moderaterna ha avdragsbegränsningar och fortsatt krångel, såvitt jag förstår. Däremot slåss man nu för att slopa den avdragsbegränsning för underskottsavdrag som infördes 1983. Detta tillhör de inslag i den moderata politiken som fyller mig med störst vemod. Om man får som man vill i en eventuell borgerlig regering betyder det nämligen att avdragsspecialisterna och avdragsraseriet på nytt skulle släppas loss. Man skulle ge människor med förmögenhet och goda bankförbindelser de möjligheter de tidigare hade att spekulera och tjäna pengar på skattesystemet, på andra skattebetalares bekostnad. För detta, fru talman, kan jag inte se att det finns något ekonomiskt skäl. T. o. m. framstående representanter för avdragsspecialisternas skara har ju trätt fram efter reformen och sagt att de faktiskt förstår den här begränsningen i avdragsrätten. En av avdragsspecialisterna sade att han hade sin vinkällare på skatteavdrag. Han kunde begripa att det finns partier som tycker att han själv bör betala sina viner och inte skall dra av dem på skatten. Men den möjligheten vill alltså moderaterna återinföra, och det vore bra om vi från Lars Tobisson fick åtminstone någon antydan om vilka andra än snävt partiegoistiska skäl ni har för att vilja riva upp skattereformen i det avseendet. Jag vill vända mig till Nils Åsling, som ju framträdde här och beskrev centern som garantin för att de svagas intressen i samhället skulle värnas. Jag tycker uppriktigt sagt att guldet på den glorian har flagnat något på sistone. Samtidigt som Åsling framträder som de svagas förkämpe försvarar han ytterligare uppräkningar av basenheten, det som så vackert kallas för inflationsskyddet. Det är klart att alla människor säger sig: Det låter ju fint att jag får ett skydd för inflationen — hur det nu går till. Men hur skyddar inflationsskyddet de svaga, Nils Åsling, om vi antar att med ”de svaga” menas människor med låga inkomster? Det ni yrkar på är, såvitt jag förstår, en uppräkning av basenheten med 400 kr. för 1986. Tar vi en person som taxeras för en inkomst på 50 000 kr. får han eller hon en skattesänkning på 16 kr. 1986. Den som tjänar 70 000 kr. får också en skattesänkning på 16 kr. Däremot får sådana som har kravlat sig upp en bit i inkomstligan och drar ihop 200 000 kr. och också deklarerar dem en skattesänkning på 2 144 kr. genom inflationsskyddet. Jag måste fråga Nils Åsling: Är det säkert att inflationsskydd skall tolkas på det sättet? Hur värnar man de svaga genom att ge dem en skattesänkning på 16 kr., medan man är beredd att ge sådana som mig en skattesänkning på 2 144 kr.? Fru talman! Jag skall inte fortsätta att mera kommentera vad de borgerliga talarna har sagt här. Jag tycker nog att det var en något sövande upprepning av den visa man har vevat så många gånger här i kammaren om regeringens alla misslyckanden. Jag försökte ta tiden på klockan och fann att man använde fyra femtedelar av den dyrbara talartiden för att beskriva regeringens misslyckanden och det fasansfulla läge som vi skapat för Sveriges ekonomi. Detta är rätt avslöjande för de borgerliga. Vad man hoppas på är att det skall ägnas så litet intresse som möjligt åt vad oppositionspartierna har för idéer om hur alla dessa fasor skall avlägsnas eller minskas. En grovt kvalificerad osanning beskrevs i alla de tre borgerliga talarnas inlägg, nämligen att de skulle ha någon gemensam politik, att det skulle finnas något gemensamt ekonomisk-politiskt alternativ. Jag tycker att både Arne Gadd och Bo Södersten har avslöjat detta. Jag vill till slut bara säga att det är klart att oppositionen skall attackera, anfalla och avslöja regeringen så gott det går. Det som vi ändå känner ett visst behov av att litet stillsamt påpeka är följande. Det var under de borgerliga regeringsåren som skattetrycket steg, arbetslösheten nästan fördubblades, underskotten steg i budgetoch bytesbalans och inflationen låg på 10 26 om året. Den politik ni redovisar nu kan jag inte på någon intressant punkt finna avviker från den politik ni förde under de sex åren. I den här omgången tänker ni, såvitt jag förstår, lägga till en kraftig social nedrustning. Det må ursäktas oss socialdemokrater om vi tänker varna väljarna för att satsa på det alternativet till den politik som vi har fört och tänker fortsätta att föra.

Fru talman! Alldeles som årets finansplan var finansministerns anförande till största delen tillbakablickande. Jag vill gärna säga att den bild som Kjell-Olof Feldt tecknade av skillnaden mellan socialdemokratisk och moderat grundsyn på den ekonomiska politikens område i stora delar är riktig. Utmärkande för socialdemokratisk interventionism är att den inte rår på dagens och framtidens problem. Och då är det ju tryggast att uppehålla sig vid det förgångna. Det är på något sätt betecknande, att när socialdemokrater med ansvar för den ekonomiska politiken någon gång blickar framåt, är det för att beskriva och kommentera borgerlig politik. Den sägs förstås leda till elände. Socialdemokraternas påståenden om fördelningseffekterna av den moderata politiken har på sistone helt frikopplats från vad vi faktiskt föreslår. Kjell-Olof Feldt påstod i en artikel i Dagens Nyheter häromdagen att våra förslag skulle leda till försämringar med över 10 000 kr. för lågoch medelinkomsttagare. Statssekreterare Ulf Larsson har i en rundskrivelse i A-pressen sagt: ”Låginkomsttagaren förlorar ett par tusenlappar. Normalinkomsttagaren gör en förlust om än inte lika stor.” I socialdemokraternas kampanj i höstas ”Du förlorar på högern” påstods att dessa grupper skulle förlora 5 000-6 000 kr. Tusenlapparna fladdrar runt utan något som helst samband med vad vi i verkligheten har föreslagit. De olika regeringsföreträdarna har inte ens brytt sig om att sinsemellan stämma av graden av det elände som vår politik påstås skapa. Anledningen till denna kanonad av motsägelsefulla beskyllningar är att regeringen vill dölja den egna regeringspolitikens skadliga effekt på hushållens ekonomi. Reallönerna har fallit både 1983 och 1984 och fortsätter av allt att döma att falla även i år. Vi har de 75 skattehöjningarna på sammantaget 30 miljarder kronor, eller 8 500 kr. per hushåll. Sverige har fått en högre inflation än praktiskt taget alla andra industriländer, med sänkta reallöner som följd. Sanningen om vår politik är vad jag sade i mitt inledningsanförande, att besparingarnas direkta effekter för hushållen mer än väl uppvägs av skattesänkningar. Vår politik innebär att reallönerna kan stiga, men att den offentliga konsumtionen dras ned. Finansministern nämnde att t.o.m. chefen för statens prisoch kartellnämnd inte längre kan förmå sig att hävda att regeringen kan klara sitt inflationsmål. Det här har ju inte med dollaruppgången att göra. Långt innan dollarn steg gjorde flertalet bedömare prognosen att det skulle bli minst dubbelt så hög inflationstakt i år som vad regeringen angett. Får jag efter vad som har hänt, med tanke på det läge vi befinner oss i nu, fråga finansministern: Vågar finansministern verkligen upprepa sin prognos från finansplanen, att priserna under året inte kommer att stiga med mer än 3 96? Det går att mycket enkelt svara ja eller nej på den frågan.

Fru talman! Finansministern började sitt anförande med en intressant ideologisk analys, försiktigtvis koncentrerad till de icke-socialistiska partierna. Vad som faktiskt är mera intressant, mot bakgrund av den debatt som vi nu för, är en ideologisk analys av socialdemokratin. Hur mycket av den nyliberala vågen har egentligen svept in över kanslihuset och in i finansdepartementet? Jag har tidigare tillåtit mig citera finansministerns uttalanden, t.ex. då han underkände lönebildningssystemet i Sverige. Det har enligt Kjell-Olof Feldts uttalande i intervjuboken tappat kontakten med den realekonomiska utvecklingen. Det låter ju ganska nyliberalt, måste jag säga. Det vittnar minst av allt om den tilltro till fackföreningsrörelsens förmåga att driva en realekonomisk lönepolitik som finansministern uttalade här nyss. Det skulle vara intressant att fördjupa den ideologiska debatten. Nu får vi dock koncentrera oss på de aktuella problemen och först och främst den inflationsutveckling som vi har. Finansministern ger verkligen en skönmålning när han säger att inflationen åtminstone skall halveras mellan 1984 och 1985. Innebär det att han har övergett målet på 3 26? En halvering innebär ju 4,1 9, om man ser till de sista inflationssiffrorna. När Kjell-Olof Feldt här talar om inflationsutvecklingen under den borgerliga regeringstiden är han verkligen ute med siffror som inte överensstämmer med verkligheten. I juni 1981 var vi uppe i en topp på 13 96 i inflation, men när vi lämnade regeringsansvaret i september-oktober 1982 var vi nerei7,6 20. Och ännu mycket mer intressant är att vi i stort sett följde OECD-utvecklingen, medan den socialdemokratiska regeringen har släppt kontakten med OECD-genomsnittet när man nu har släppt kontrollen över inflationsutvecklingen. I den reviderade finansplanen våren 1983 hade man en ambition att rejält begränsa inflationen, i omsorg om sysselsättningen. Vad man kan konstatera i dag är att regeringen har misslyckats grovt med inflationsbekämpningen. Fakta talar för sig själva även i detta sammanhang.

Fru talman! Den fråga som människor ställer sig i dag är: Hur blir det med prishöjningarna, och hur stora är möjligheterna att få reallöneökningar? Det är inte längre någon som tror på regeringens inflationsmål på 3 96. SPK övergav regeringen i förra veckan, och i dag har Kjell-Olof Feldt blivit den sista som hoppat av prognosen. Mot den bakgrunden, mot bakgrund av snabbt stigande dollarkurs och ett bensinpris som ligger mellan 4:50 kr. och 5 kr. per liter, är naturligtvis den intressanta frågan: Hur mycket högre blir inflationen, och vad tänker regeringen göra för att hålla inflationen nere? Då svarar finansministern att det inte är regeringen ensam som bestämmer inflationstakten. Det är alldeles riktigt, och det gäller både den här och tidigare regeringar. Men något borde ändå regeringen kunna göra för att hålla inflationen nere. Man kan konstatera att regeringens skattepolitik är direkt inflationsdrivande. Man höjde bensinskatten i höstas, och nu säger man att det inte blir något inflationsskydd i skattesystemet. En bra åtgärd på skattesidan — om man vill hejda inflationen — vore naturligtvis att slå vakt om ett automatiskt verkande inflationsskydd i skattesystemet. Med en inflation på 5-6 26 i år och löneökningar inom en ram på 5 96 kan löntagarna inte rimligen garanteras några reallöneökningar. Det blir mindre pengar i plånboken och mindre köpkraft. Om regeringen då skall kunna infria sitt löfte — och det var ju innebörden av Olof Palmes tal om svängrum i stället för svångrem — och det till slut skall bli realinkomstökningar, då måste det till åtgärder på skattesidan. Det är precis vad LO-tidningen skriver i sitt nummer förra veckan: Skatterabatten måste betalas ut med semesterlönen, och då måste riksdagen ta beslut ganska snart. Nu fortsätter finansministern tuvhoppandet inom skattepolitiken och säger i dag: Jo, det skall bli en skatterabatt. Förra veckan hade journalisterna tolkat det hela så att det inte skulle bli någon. Det är då klart att vi ställer oss frågan: Hur stor blir skatterabatten, när kommer den, och hur har finansministern tänkt sig att finansiera den? En skatterabatt medför ju lägre inkomster för staten och därmed ökat budgetunderskott. Både regeringen och finansutskottet har markerat att det krävs ytterligare åtgärder för att få ned budgetunderskottet. ”Utgiftsbegränsningar måste åstadkommas på vissa områden”, står det både i budgetpropositionen och i finansutskottets betänkande. Den fråga vi ställer oss är naturligtvis: Vad är det för utgiftsbegränsningar som ni har tänkt att ta till? Och när ni nu låter alla era experter nagelfara våra budgetalternativ i detalj kunde ni väl använda något av den expertisen till att få fram ett underlag för hur regeringen har tänkt sig att klara det stota budgetunderskottet i framtiden.

Fru talman! Jag ställde i mitt huvudanförande frågan hur det blir med de statliga åtgärder för att säkra en reallöneförbättring under 1985 som finansministern och regeringen tidigare har talat om men om vilka vi sedan har hört uttalanden både fram och tillbaka. Nu noterade jag med tillfredsställelse att finansministern har gett ett mycket klart besked att det skall bli en skatterabatt för 1985. Jag hoppas att frågan därefter skall vara klarlagd, men självfallet vill jag, liksom folkpartiets representant, gärna veta när förslaget kommer och vad det består av. Diskussionen har här gällt regeringens politik, och jag tycker att även de borgerliga partierna skulle kunna erkänna att den socialdemokratiska regeringen har nått vissa positiva resultat under de här åren, särskilt om man jämför med de resultat som skulle ha nåtts med en borgerlig regering under motsvarande förhållanden. Men när finansminister Feldt skall beskriva detta går han för långt i sina slutsatser. Han kunde ha nöjt sig med att säga som det är: Vi har fått en vanlig kapitalistisk högkonjunktur under de senaste åren. Regeringen har varit lyckosam, den har förmått att få till stånd en ökning av produktionen under de förhållandena. Men han vill fortsätta och säger att vi inte är färdiga än men är på god väg. Han försäkrar att regeringen har skapat både himlar och en ny jord under de här åren, och så är inte fallet. Vi har inte fått några strukturförändringar i svensk ekonomi, utan strukturen är densamma. Vissa tendenser har förstärkts, koncentrationen av kapital, ägande och makt har ytterligare ökat och ännu mera kapital har anlagts i svenskägda företag utomlands. Men någon förändring av själva strukturen har vi inte fått. Jag tycker att finansministern borde erkänna det. Finansministern snuddade något vid verkan av uppgången av dollarns värde. Vi som har deltagit i debatten har suttit isolerade här i kammaren och har inte hört dagens nyheter på radio eller fått del av dem t.ex. via telegrammen, men det har tydligen skett en viss utveckling. Jag vill ändå ha svar på min fråga: Anser inte regeringen att det borde tas ett initiativ av centralbankerna i de europeiska länderna för att inverka på utvecklingen och få till stånd en sådan valutautveckling som är den mest gynnsamma?

Fru talman! Lars Tobisson frågade mig: Vågar finansministern upprepa sin prognos beträffande prisutvecklingen 1985 som fanns i finansplanen? Svaret är ja. De 3 96 som där ställdes upp var och är en målsättning, och vid den står jag fast. Jag kan bara konstatera att sedan finansplanen lades fram har förutsättningarna klarnat väsentligt vad gäller den inhemska kostnadsutvecklingen. Det görs nu försök att skapa ett intryck av att regeringen skulle ha intagit ett antal olika ståndpunkter beträffande en skattereduktion 1985. Björn Molin åberopar journalisternas tolkningar. Jag tycker att det vore bra om vi kunde slippa talet om journalisternas tolkningar, som vi har haft så många debatter om här i kammaren. Vad vi hela tiden har sagt är att förutsättningen för att denna skatterabatt skall kunna beviljas är att vi har klart för oss att vi har ett rimligt antal uppgörelser på arbetsmarknaden som stannar inom ramen för 5 90. Först då är det meningsfullt med en skattereduktion, först då är den samhällsekonomiskt försvarbar. Det har vi sagt hela tiden. Sedan fortsätter Björn Molin med att säga att dollarkursens uppgång leder till att inflationen måste bli högre än 3 20. Jag har sagt att ingen människa i dag kan säga någonting ens om vilken kurs som kan gälla för dollarn i eftermiddag. Jag vill bara skjuta in ett påpekande till C.-H. Hermansson: Vi har länge både efterfrågat och begärt interventioner för att stabilisera valutakursut vecklingen och för att närma valutorna i Västeuropa och USA till varandra. Skulle detta vara inledningen till en period då man försöker bedriva valutakurspolitik mellan de stora länderna, för det är bara de som har resurserna att göra det, så välkomnar vi det och ser det som ett viktigt steg framåt. Vad kan då regeringen göra? Ja, Björn Molin säger att vår politik i själva verket är inflationsdrivande, trots att alla de ekonomiska indikeringar vi har visar hur den ekonomiska politiken har pressat tillbaka inflationen. Det han har att peka på är att riksdagen i december beslöt att höja bensinskatten. Då uppstår, tycker jag, en av de mest intressanta frågorna som finns att ställa till en samlad opposition: Varför föreslår ni inte att bensinskatten skall sänkas? Ni var så rörande ense om att en höjd bensinskatt skulle allvarligt skada ekonomin, bilisterna och glesbygdsborna, herr Åsling. Varför tiger ni i dag? Varför föreslår ni inte sänkt bensinskatt, eftersom höjningen i december var så utomordentligt skadlig? Björn Molin efterlyser en långsiktig budgetpolitik. Med det menar han alltså att regeringen skulle lägga fram tre budgetar på en gång. Jag vill bara säga att oppositionen inte har lagt fram någon långsiktig budgetpolitik. Ni har lagt fram förslag som gäller budgetåret 1985/86, och det är precis vad regeringen har gjort också. Det framgår av Björn Molins eget anförande att han inte nu kan säga någonting om vilken budgetpolitik folkpartiet vill föra 1987 och 1988, och det är nog ganska välbetänkt. Vad man kan ange är de riktlinjer efter vilka man arbetar, men att kräva av någon, vare sig regering eller opposition, att nu börja tala om budgetpolitikens exakta innehåll för flera år framöver har aldrig begärts av någon regering, och inte heller begär vi det av oppositionen. Lars Tobisson säger att finansministern och regeringen har höjt 75 skatter. Det kanske är riktigt. Det är bara det att under den borgerliga regeringstiden höjdes 74 skatter. Skillnaden är bara den att vi har minskat budgetunderskottet med 20 miljarder, medan de borgerliga höjde sina 74 skatter och ökade budgetunderskottet med 75 miljarder. Våra skattehöjningar har åtminstone gett någon effekt. När man summerar detta och säger att vi har höjt skatterna med 30 miljarder är det dessutom inte sant. Jämför vi skattetrycket i år med skattetrycket år 1981, det var det år moderaterna sist satt i regeringsställning, ser vi att det är 13 miljarder lägre än det var då. Det intressanta är att 13 miljarder råkar vara ungefär summan av de skattehöjningar som moderaterna var med om att genomföra sommaren 1981. Det är den största skattehöjning som har genomförts i vår moderna historia. Det var moderat skattepolitik då. Problemet var bara att höjningarna genomfördes vid en tidpunkt då de inte gav någon effekt på budgeten. Sedan råder Lars Tobisson oss att hålla reda på tusenlapparna. Ja, oberoende av tusenlapparna är en sak helt uppenbar, och det kommer moderaterna aldrig att kunna förneka. Den ekonomiska politik de föreslår får starkt omfördelande effekter. Marginalskatten skall sänkas, man vill återinföra avdragsrätten och en rad lättnader i aktieoch förmögenhetsbeskattningen. De nedskärningar man föreslår drabbar lågoch medelinkomsttagarna. De här 10 000 kronorna som jag talar om kan summeras på föjande sätt: Ni vill minska det kommunala grundavdraget och slopa skattereduktionen för fackföreningsavgift. Det är ungefär 1 000 kr. för den löntagaren. Ni vill höja hyran — det är alltså följden av minskade räntebidrag — med någonstans mellan 2 400 och 3 000 kr. om året. Ni säger nej till vårt förslag om förbättrat schablonavdrag. Det är dessutom 4 000 kr. i förhöjd skatt för en person som tjänar 80 000-90 000 kr. om året. Därutöver skall sjukvårdstaxorna höjas, dagistaxorna höjas och sjukförsäkringen försämras. Vi har inte alls räknat på vilka effekter det får för hushållsekonomin. Men någon gång är man sjuk och många har barn på dagis! Därtill kommer att ett genomförande av den minskning av räntebidragen som moderaterna föreslår betyder ytterligare hyresökningar år 1988 på ungefär 6 000 kr. För den löntagare som är fackföreningsansluten och som bor i hyreslägenhet kommer således den moderata politiken under den kommande mandatperioden att leda till en försämring av realinkomsterna på 10 000 kr. Mot detta skall då ställas exempelvis personer med inkomster på 250 000 kr., som får en skattesänkning på 20 000 kr. Att den omfördelningen äger rum vill väl inte Lars Tobisson förneka! Jag trodde att det var någonting som han tänkte gå ut till sina väljare och säga: Det här gör vi därför att det är nödvändigt. Skall vi få ekonomisk tillväxt måste vi klara sysselsättning och inflation. Då får de lägre avlönade och de svagare i samhället finna sig i att betala. — Någon har formulerat det på följande sätt: Den kategorin skall arbeta mer med hjälp av piskan — sämre ekonomiska villkor — den andra med hjälp av moroten. Jag trodde att det var den enkla nyliberala filosofi som nu praktiseras. Till slut, fru talman, några ord om skatterna. Det stora slagnumret i den samlade borgerliga uppläggningen inför valet är, såvitt jag förstår, att skatterna skall sänkas i Sverige. Man frågar oss: Vad har ni för bud när det gäller skattepolitiken? Man har frågat mig under den här debatten: Hur skall marginalskatterna sänkas? Får vi nu besked! Men väljarna kommer inte att få något besked från ett samlat borgerligt alternativ! I den gemensamma reservationen sägs att marginalskatterna skall sänkas 1986, men man ger inget besked om hur mycket, för vem eller hur det skall betalas. Det enda gemensamma uttalande man gör om skattepolitiken är följande: ”Omfattningen och takten” — dvs. av marginalskattesänkningen — ”bör anpassas till bl.a. budgetutvecklingen och konjunktursituationen.” — En större brasklapp har jag aldrig sett införd i något vallöfte. Sänkningarna är således beroende inte bara av budgetutvecklingen och konjunktursituationen utan också av någonting som heter ”bl.a.” och som kan vara vad som helst! Så nog måste väl även de väljare som törstar efter skattesänkningar begära något klarare besked än detta mycket vaga uttalande! Men, fru talman, det är ett typiskt och ganska praktfullt exempel på vad som händer när de borgerliga partierna skall försöka samlas till något konkret besked. Då blir det allmänt tal, och det är det som översatt till praktisk politik kommer att bli ganska ödesdigert för nationen.

Fru talman! Regeringen ställde sig i höstas bakom sin egen långtidsutredning. Det innebär bl.a. att budgetunderskottet skall reduceras till 40 miljarder kronor 1990. Regeringen ställer sig därmed också bakom uppfattningen att det behövs särskilda budgetförstärkande åtgärder på 6 miljarder kronor om året. De borgerliga partierna har nu presenterat de besparingar och skattesänkningar som vi vill vidta nästa år. Regeringen säger däremot ingenting om framtiden. Statsbudgeten är bara ett bokslut över gångna tider. Vilka utgiftsminskningar på 6 miljarder om året är det som ni vill genomföra under nästa mandatperiod, Kjell-Olof Feldt? Eller planerar ni i det tysta en ny skattjakt efter valet, precis som förra gången? Alldeles som de grundläggande problemen i svensk ekonomi orsakats av en växelverkan mellan ökade offentliga utgifter och skattehöjningar måste vägen till balans innebära att utgiftsminskningar och skattesänkningar följs åt. Vi moderater vill minska den rundgång som begränsar människors frihet. Den socialdemokratiska fördelningspolitiken består däremot i att pengar tas från medborgarnas vänstra byxficka för att stoppas tillbaka i den högra, efter avdrag för administrationskostnader. Denna rundgång, som först avkräver hushållen skatter för att sedan ge dem tillbaka bidrag och subventioner, har också stora negativa effekter på tillväxtens drivkrafter. Sänk skatter och bidrag, herr finansminister! Så sent som i somras utmålade Feldt i sin ofta citerade bok marginalskatterna som ett av våra största samhällsekonomiska problem. Att finansministern nu t.o.m. avskaffar inflationsskyddet av skatteskalan innebär att han höjer skattetrycket med minst 2,6 miljarder kronor. Det är ingenting annat än klassisk socialdemokratisk högskattepolitik. Kjell-Olof Feldt tar på sig en omänsklig uppgift när han i kammaren försöker få människor att tro att vi moderater står för höjda skatter och att socialdemokraterna satsar på skattesänkningar. Vad man nu föreslår är en höjning av den mest skadliga skatten, marginalskatten, och en sänkning av den minst skadliga delen genom skatterabatt och med schablonavdrag. Vi moderater sätter in extra utgiftsminskningar för att sänka marginalskatterna — så gör våra besparingar största möjliga nytta till lägsta kostnad. Vi satsar på marginalskattesänkningar för att förbättra drivkrafterna i ekonomin. Att ta bort inflationsskyddet innebär att inkomstskatterna måste öka. Varje procents ökning av inflationen höjer inkomstskatten med en hundralapp för en vanlig inkomsttagare. Jag skulle till sist vilja ställa en fråga till finansministern om det senaste beskedet om skatterabatt: Hur och när skall denna skattesänkning totalfinansieras på det sedvanliga, ansvarsfulla socialdemokratiska sättet? Blir det möjligen med fler utländska lån?

Fru talman! Jag vill gärna instämma i kravet på en redovisning här och nu av när såväl skatterabatten som det extra schablonavdraget skall genomfö ras. Det får ju ganska uppenbara konsekvenser för både statens och kommunernas ekonomi, och när beskedet nu har kommit måste vi få ett klart besked också om konsekvenserna. I ett tidigare inlägg talade finansministern om devalveringens förtjänster och den expansion i ekonomin som blivit en följd av devalveringen. Visst har det blivit så, men en annan alldeles uppenbar konsekvens av devalveringen och av den socialdemokratiska politiken är de snabba klipp och det gyllene patrask av klippare som har uppstått i hägnet av den. Den socialdemokratiska politiken har favoriserat institutionellt ägande, spekulation och snabba klipp, medan den — det behöver man inte göra några djupare analyser för att konstatera — har missgynnat småspararna, direkt diskriminerat småföretagarna och verkligen motverkat det spridda ägandet. Det är en gigantisk omfördelning av förmögenhet som har skett i devalveringens och den socialdemokratiska politikens spår. Finansministern frågade om inte mitt försvar för de ekonomiskt svaga i samhället motsägs av att centern liksom de övriga borgerliga partierna kräver ett effektivt inflationsskydd av skatteskalorna. Nej, inflationsskyddade skatteskalor är en principfråga. Är det rimligt att inflationen bestämmer över skattetrycket här i landet? Det kan inte vara rimligt. Man måste ändå isolera skattetrycket från inflationsutvecklingen, annars får vi de konsekvenser som bl.a. Lars Tobisson nyss åberopade, nämligen ständigt stegrade problem och anpassningssvårigheter i hela skattesystemet. Dessutom, herr finansminister, har jag ett minne av att vi var överens om nödvändigheten av ett inflationsskydd i skatteskalorna. Innebär finansministerns angrepp på mig nu att man har övergivit de principer som vi en gång var överens om? Avslutningsvis, fru talman, vill jag framhålla att det finns ett gemensamt alternativ från de icke-socialistiska partierna, vilket framgår av vår reservation. Däremot har jag inte fått klart för mig om det finns ett gemensamt socialdemokratiskt alternativ. Motsättningen mellan finansministerns yttranden i intervjuboken och det konkreta handlandet är ju mycket stor. Här finns en diskrepans som verkligen inte stärker förtroendet för regeringens politik.

Fru talman! Redan före den senaste veckans dramatiska uppgång av dollarkursen förutsåg flertalet oberoende bedömare en inflation i år på 6 76 eller mer. Det har inte blivit lättare att infria inflationsmålet, när dollarn har rasat i höjden. Det kanske ändå är som Leif Blomberg sade i Aftonbladet i måndags. Han hade träffat bara en enda person i Sverige, som tror att inflationen i år kommer att stanna vid 3 26, nämligen Kjell-Olof Feldt. Det kan i och för sig vara intressant att finansministern nu sätter sin politiska heder i pant på att inflationen i år skall stanna vid 3 70. Det är nämligen betydelsefullt för hur det går. Finansminister Kjell-Olof Feldt har själv sagt att varje procentenhet högre inflation betyder 15 000 uteblivna arbetstillfällen. Skulle inflationsmålet inte uppnås, lär en rätt betydande ökning av arbetslösheten följa. Sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde har den på olika sätt försämrat för löntagarna genom ingrepp i skatteskalorna. Regeringen beslöt ju redan hösten 1982 att på egen hand urholka den marginalskattereform, som man kommit överens om med mittenpartierna, genom att inte räkna upp basbeloppet i takt med inflationen. Nu går regeringen ett steg längre och avskaffar inflationsskyddet helt och hållet. Det är klart att detta kostar och kommer att kosta löntagarna pengar. Det är denna typ av ingrepp som gör att man måste kompensera med skatterabatt eller höjt schablonavdrag för att ha en chans att säkra en reallönehöjning. Är då dessa skattepolitiska manipulationer, som vi tydligen har att vänta oss förslag om från regeringen, någon tillfällig historia? Kommer Kjell-Olof Feldt att repa mod på nytt efter valet och kanske försöka få ned marginalskatterna för att skapa förutsättningar för rimliga avtalsrörelser i fortsättningen? En fråga som hänger i luften är också: Vad tänker ni i övrigt göra för att minska det enligt er mening för stora budgetunderskottet? Nu svarar finansministern att något besked får vi inte. Skatterabatten nämnde han över huvud taget inte i sin replik. Vi i folkpartiet ger emellertid ett entydigt besked: fullt inflationsskydd, 50 26 marginalskatt för praktiskt taget alla inkomsttagare, bort med fastighetsskatten och ingen förmögenhetsskatt på arbetande kapital. Det är vad vi vill genomföra, varken mer eller mindre. Vi ger i förväg människorna ett besked om vad en röst på folkpartiet betyder i skattepolitiken. Vi anser att väljarna före valet måste få reda på vad som väntar dem efter valet. Socialdemokraterna skall inte en gång till lyckas med att ge de glada vallöftena före valet och spara de obehagliga sanningarna till efter valet.

Fru talman! Det var nog faktiskt så att de snabba klippen och det gyllene patrasket började frodas redan under den tid när Åsling satt i kanslihuset. Jag trodde att det var en sådan utveckling som de borgerliga partierna ville ha. Tänk bara vilka gynnsamma möjligheter som kommer att öppnas för de snabba klippen, om centerpartiet får igenom sitt förslag att börsnotera också Vattenfall! Det beklagliga är ju att den här utvecklingen kunnat fortsätta även under den socialdemokratiska regeringen. Jag återvänder till frågan om utvecklingen under den nuvarande regeringsperioden. Det är ju ingen tvekan om, på grundval av tillgänglig statistik, att den genomsnittliga tillväxten i Sverige har varit större under de senaste åren än i genomsnitt för de s.k. OECD-länderna i Europa. Även inflationen har legat över det genomsnittet. Däremot har den svenska utvecklingen när det gäller arbetslösheten varit betydligt mera gynnsam än omvärldens. Men det är viktigt att konstatera att detta inte betyder att Sverige skulle vara på någon väg bort från kriser och stagnationstendenser. Om man jämför toppåren i konjunkturcyklerna från 1960-talet, visar det sig att det har varit en långsiktig försvagning av tillväxten. 1964 ökade BNP med 6,8 96. Det senaste högkonjunkturåret, 1984, då vi hade en topp, var ökningen bara 2,8 20. Däri ligger ett mycket stort problem. Den starka tillväxten i Sverige, jämfört med övriga västeuropeiska länder, har till dels åstadkommits genom de kraftiga svenska devalveringarna. Men priset för dem har å andra sidan varit att svenska folkets levnadsstandard och reallöner pressats tillbaka mera än genomsnittet i Västeuropa, och det är där åtgärder måste sättas in. Nu har finansministern sagt att det blir en skatterabatt i år, men då återstår en del andra frågor. När börjar utredningen, som har utlovats, om en beskattning av de höga realräntorna, och när får vi ett förslag i den frågan? Vad anser regeringen om de många dispenser som bankinspektionen gett för företagen att höja sina aktieutdelningar i år, trots det riksdagsbeslut som finns om att årets aktieutdelningar inte får överstiga fjolårets? Och vad anser regeringen om det faktum att inbetalningarna till löntagarfonderna från en rad stora företag har blivit lika med noll och att i huvudsak endast hälften av det beräknade beloppet kommer in?

Fru talman! De borgerliga talarna har en minsta gemensam nämnare — den är inte stor, men den är användbar i dagens debatt — nämligen att kräva att regeringen lämnar besked om den långsiktiga budgetpolitiken. Lars Tobisson gör som vanligt de grövsta förvrängningarna av läget, när han hävdar att statsbudgeten bara är ett bokslut för gångna år. Det kan väl ändå inte ha undgått Lars Tobisson att den innehåller ett budgetförslag som sträcker sig fram till mitten av nästa år. Sanningen är ju att de motioner som de borgerliga lagt fram inte heller innehåller någonting mera. Typiskt är det när Björn Molin med rätt stora åthävor kräver besked om hur budgetunderskottet skall tas ned i framtiden och han sedan omedelbart därefter levererar en serie skattesänkningslöften. Så skall folkpartiet ta ner budgetunderskottet — genom att sänka en massa skatter! Går man bortom det närmaste budgetåret, blir det inte mycket kvar av de borgerliga förslagen till sanering av budgeten. De flesta hänförs till det kommande budgetåret, och det gör också våra förslag. Ännu värre blir det om man försöker hitta något gemensamt borgerligt alternativ för budgetpolitiken. Då blir det hela bara ett enda töcken. Sedan kan jag inte undgå att notera hur pass ansträngd den budgetfilosofi är som de borgerliga partierna nu för fram. Jag tror att det bara var ett och ett halvt år sedan som folkpartiets ordförande Bengt Westerberg sade att målet måste vara att 1985 begränsa underskottet till 90 miljarder. Nu är det nere på 63 miljarder! Moderata samlingspartiet hoppades så sent som i höstas på att nå ett underskott i storleksordningen 70-75 miljarder för nästa budgetår. Nu är det alltså nere i 63. Man säger f. n. att man under nästkommande budgetår skall ha ett underskott på 53 miljarder, dvs. underskottet skall minskas med ytterligare 10 miljarder. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att det inte är fråga om budgetpolitik. Man har bestämt sig för att man skall redovisa ett alternativ med 10 miljarder lägre underskott än i regeringens förslag, oavsett vad regeringen lägger fram för budget. Att det sedan är fyllt med en rad svårigheter för dem att i praktiken åstadkomma det underskottet är en annan sak. Det handlar om en demonstrationspolitik. Man har inte gjort något som helst försök att analysera vilka konsekvenserna blir för sysselsättningen, tillväxten osv. av en ytterligare skärpning av finanspolitiken. Det påminner om det sätt på vilket man hanterade budgetpolitiken under sina regeringsår. Man låste sig också då i siffermagi. Handlingskraften skulle bestå i att man kastade ut diverse s.k. sparpaket. Resultatet blev dock det precis motsatta — underskottet fortsatte att öka. Jag tror därför att det blir en ganska fruktlös väg för er att beskriva att det finns ett alternativ till den nuvarande politiken, ett alternativ som konsekvent visar hur vi skall fortsätta med att få ner budgetunderskottet. Jag konstaterar att det gick åt rakt motsatt håll under de år då ni hade hand om regeringsmakten. Vi har visat hur det går att göra, och vi kommer att fortsätta att visa hur det skall göras. Vi skall nog ge väljarna tillräckliga besked på den punkten. Det förvånar mig när Lars Tobisson återvänder till frågan om rundgång och när han säger att moderaterna nu avlägsnar rundgången. Tobisson har inte tillfälle att begära replik nu, men det kanske blir något annat tillfälle för honom att förklara för löntagarhushållet som jag beskrev — och som kommer att tappai varje fall 4 000 kr. i en första omgång och sedan 5 000-6 000 kr. till — var man skall få tillbaka pengarna. Varifrån kommer pengarna? Jag hittar ingenting i de moderata motionerna som visar var slutet på tunneln finns för det hushållet och för de människorna och hur de skall få tillbaka de 10 000 kr. som moderaterna tänker ta ifrån dem. Det är bra att moderaterna har lagt fram detta förslag. Det är också bra att man för pedagogikens skull har demonstrerat så klart vad borgerlig fördelningspolitik innebär — med de ideologiska förtecken som den har fått i den nyliberala vågens efterföljd. Nils Åsling säger att den socialdemokratiska regeringen har missgynnat småspararna. Det var ett något äventyrligt uttalande, tycker jag. Sedan vi lade om sparpolitiken — alltså politiken som riktas mot de enskilda hushållen —har vi fått något som heter allemanssparandet. Jag skall passa på tillfället att komplimentera Nils Åsling i hans egenskap av ordförande i Föreningsbankernas bank för de stora insatser som Föreningsbankerna har gjort för att få i gång allemanssparandet. Det har lett till att medan skattesparandet— som de borgerliga ansåg vara oerhört överlägset och bra för svenska folket — hade 1,4 miljoner konton har allemanssparandet 2,2 miljoner konton. Medan insättningarna i skattesparandet var 4 miljarder kronor, är vi nu uppe i 10 miljarder i allemanssparandet. En sak till, Nils Åsling! Tack vare allemanssparandet kan nu kooperationen inrätta sparfonder. KF har gjort det, liksom LRF. Det är väl utmärkt att vi sprider möjligheterna för människor att spara så att det kan ske även i kooperativa sparkassor. Är det att missgynna spararna, är det att gynna ”klipparna”? C.-H. Hermansson har nog inte observerat de åtstramningar som har skett för klipp-miljonärerna i Sverige. En del av dem har t.o.m. lämnat landet med uttrycklig motivering att det inte längre går att göra så mycket pengar i Sverige med klipp-metoder. Jag har sagt att vi får acceptera att de har tröttnat på att den vägen försöka bli rika i Sverige. C.-H. Hermansson ställde en lång rad frågor. Jag kan tala om att det kommer en utredning om realräntebeskattning. När det gäller dispenserna från utdelningsstoppet har också jag observerat att bankinspektionen har beviljat ett sextiotal dispenser. Vi skall då komma ihåg att det finns 240 företag registrerade på Stockholms fondbörs eller på OTC-listan. Det är dessa företag som utdelningsstoppet omfattar. Jag fick reda på att bankinspektionen har beviljat dessa dispenser först i fredags, och jag har inte hunnit få någon redogörelse från bankinspektionen för motiven för dispenserna. Jag noterar bara att riksdagen själv har sagt att det inte var något absolut förbud. Under vissa förutsättningar kunde dispens ges. För det första skulle dispens kunna ges om ett företag skulle nyintroduceras på en börs och i samband med det var tvunget att göra vissa förändringar i sin utdelningspolitik. För det andra fanns dispensmöjligheten om ett företag under 1984 hade sänkt sin utdelning och ville återgå till den tidigare nivån på utdelningen. Jag utgår från att bankinspektionen har följt riksdagens anvisningar i vad gäller reglerna för dispensgivning. Till dess någonting annat har visat sig har jag ingen anledning att närmare kommentera saken. Till slut, fru talman: Mycket har sagts om inflationen, och jag förstår att oppositionen tar till vara de chanser de nu anser finns att misstänkliggöra regeringens inflationsmål. Men det är litet trist att så sker, eftersom oppositionen skulle kunna hjälpa Sverige som nation genom att inte i varje läge försöka skapa det intrycket bland löntagarna, företagarna och andra aktörer på marknaden att det är rätt att satsa på mera inflation. Ni nästan hetsar aktörerna att höja sina priser och legitimerar ett sådant beteende. Jag tycker att det är trist, särskilt som jag vet att den ekonomiska politik som ni företräder skulle ha gjort det helt omöjligt för Sverige att nå en så bred enighet om lönepolitiken som vi i dag faktiskt har nått. Till detta har ni inte medverkat. Ni har försökt motverka, förtala och angripa regeringen när vi tillsammans med arbetsmarknadens parter försökt nå enighet om lönepolitiken. Det är möjligt, Lars Tobisson, Björn Molin och Nils Åsling, att vi kommer att nå framgång i vår politik. I det kommer ni inte att ha den minsta delaktighet. Jag hoppas att ni den dagen kommer att skämmas en aning för alla förhastade och illvilliga uttalanden som ni har gjort.

Fru talman! Jag skall i mitt anförande i dagens finansdebatt något uppehålla mig vid regionalpolitiken och den kommunala ekonomin. Regeringen har i budgetpropositionen i huvudsak förbigått den kommuna la sektorn med hänvisning till kommande kommunalekonomiska proposition, som — enligt den propositionsförteckning som riksdagen har fått och finansutskottet har planerat efter — skulle läggas fram i början av mars månad. Nu har emellertid regeringen ytterligare fördröjt behandlingen av kommunsektorn genom att ha för avsikt att först i samband med kompletteringspropositionen i slutet av april månad komma till riksdagen med förslag om den kommunala ekonomin. Som jag ser det är det mycket anmärkningsvärt att regeringen på detta sätt fördröjer behandlingen av den totala svenska ekonomin. Kommunsektorn är ju en av de verkligt tunga bitarna i svensk ekonomi. Det borde vara självklart att kommunsektorn behandlas samtidigt med finansplanen. Nu kommer den in endast på ett marginellt sätt, vilket är ytterst beklagligt. Till finansutskottets ordförande herr Gadd skulle jag vilja ställa frågan, om finansutskottet över huvud taget hinner behandla den kommunala ekonomin på ett riktigt sätt. Och framför allt: Vad kommer det att innebära för kommunernas planering att de så sent som i början av juni får besked om vad som skall gälla för deras del? Centerpartiet liksom de övriga oppositionspartierna har varit tvungna att ta med kommunsektorn i de budgetar som presenterats som alternativ till regeringens förslag. Men det är tydligt att den socialdemokratiska regeringen och socialdemokraterna i riksdagen inte vet på vilket ben de skall stå när det gäller finansieringen av den kommunala sektorn. Av finansminister Feldt har vi i dag hört att regeringen bl.a. kommer att föreslå ett schablonavdrag på 3 000 kr. Det kommer naturligtvis att innebära belastningar på den kommunala ekonomin, eftersom två tredjedelar av detta belopp berör den kommunala beskattningen. Osäkerheten om vad man vill beträffande den kommunala sektorn skiner, som sagt, igenom också på hög regeringsnivå. I en skrift, som delats ut till riksdagens ledamöter, om förnyelse och förändring i den offentliga sektorn har statsminister Palme och civilminister Bo Holmberg uttalat sig. I sitt långa uttalande konstaterar statsminister Palme att åtgärder vidtagits för att förenkla inom den offentliga sektorn. I en avslutande summering pekar han bl.a. på följande: 1. Det kommer förhoppningsvis att bli fritt fiske med handredskap längs hela den svenska kusten från den 1 april. 2. Folköl kommer att få säljas på kvällar och helger. 3. Åtskilliga sjukhus och vårdcentraler har förbättrat rutinerna beträffande telefontider och telefonkontakter med läkare. Kvällsöppet har införts av flera vårdcentraler. 4. Reglerna för statsbidrag till kommunernas barnomsorg har förenklats och de tidigare kraven på ytnormer har avskaffats. Fru talman! Landets statsminister har i sanning inte redovisat mycket som är radikalt och övergripande i fråga om förnyelse i den offentliga och kommunala sektorn! Civilminister Bo Holmberg går mer analytiskt in på problemen i den kommunala ekonomin, men han har lika litet som statsministern några radikala förslag att komma med. Civilministern konstaterar att statens styrsystem gentemot kommunerna bl.a. måste omfatta en jämlik fördelning av grundläggande service mellan landets olika delar. En sådan bör garanteras på olika sätt. Reglering av kommunal verksamhet är ett sådant. Finansiering via statsbidrag är ett annat. Ytterligare en väg är enligt civilministern att se till att det finns ett skatteutjämningssystem som verkligen utjämnar de ekonomiska skillnaderna mellan kommunerna och landstingen. Detta är en svår fråga, säger civilministern. Han konstaterar att man inte kan lyfta alla kommuner till den nivå som de rikaste kommunerna har. Det orkar inte statskassan med. Enligt en enkät avseende 1985 som gjorts av Kommunförbundet är det en skillnad på upp till 9:90, nästan 10 kr., mellan den högsta och den lägsta utdebiteringen i kommunerna. Det är mycket pengar för den enskilda individen, och det är där de stora marginaleffekterna uppstår för de enskilda människorna. Civilminister Holmberg fortsätter i sitt resonemang: Regeringen måste finna andra lösningar. Om den kommunala självstyrelsen skall kunna stärkas, krävs en ökad skatteutjämning genom att de rikaste kommunerna i högre grad än vad som sker i dag avstår resurser till de sämre lottade. Regeringen kommer att vidta sådana åtgärder. Var finns dessa åtgärder? Jag tycker att regeringen tänker i alltför stelbenta banor. Man kan inte skilja på de specialdestinerade statsbidragen och skatteutjämningen i detta sammanhang. Skall vi kunna få en radikal omläggning av transfereringarna från staten till kommunerna och samtidigt kunna finansiera detta, måste en effektiv skatteutjämning finansieras via de riktade statsbidragen. Från centerns sida har vi lagt förslag om den kommunala ekonomin till årets budget som innebär en indragning från den kommunala och landstingskommunala sektorn på 4 miljarder. Den kommunala sektorn är den samhällssektor som vuxit klart mest under 1970-talet. Trots en gradvis neddragning av den kommunala konsumtionsökningen har den tagit i anspråk mer än hälften av resurstillväxten den senaste tioårsperioden. Under 1985 är det ca 230 miljarder i utgifter inom kommunsektorn. Till stor del förklaras den här ökade kommunala konsumtionen av att kommuner och landsting fått ta över uppgifter från staten. Den kommunala sektorn har generellt sett en god likviditet ändå — ca 30 miljarder idag. Detta ökar självfallet möjligheterna att klara finansiella påfrestningar. I den nuvarande ekonomiska situationen måste också kommuner och landsting vara beredda att spara. Detta bör ske genom omprioriteringar, effektiviseringar och bättre hushållning med tillgängliga resurser. Med hänsyn till den kraftiga expansionen under 1970-talet bör det rimligen finnas ett gott utrymme för sådana åtgärder. Utan en sådan kommunal omprövning sprängs de samhällsekonomiska ramarna. Ytterligare kommunalskattehöjningar är inte någon framkomlig väg. Inte minst skulle låginkomsttagarna drabbas mycket hårt — det är ju praktiskt bara den kommunala beskattningen som de berörs av. Enligt vår uppfattning är det mot denna bakgrund möjligt med en minskad finansiell överföring från staten till kommuner och landsting på ca 4 miljarder kronor. Den minskade finansiella överföringen måste kombineras med en minskad statlig detaljreglering av kommunernas och landstingens verksamhet för att de själva skall kunna råda över det kapital och de finansiella resurser som de får. Detta ökar också möjligheterna till lokala anpassningar. Den minskade finansiella överföringen bör bl.a. bestå i att någon kompensation inte utgår för borttagandet av den kommunala beskattningen av juridiska personer. Vårt förslag har en helårseffekt på 1,9 miljarder kronor. Det är osäkert vad man menar i regeringens proposition — man har bara finansierat halva året, när man säger att man skall kompensera de juridiska personerna. Vi från centern anser att man för att minska effekterna för de kommuner som har svårast att bära den uteblivna kompensationen bör höja den extra skatteutjämningen med 200 milj.kr. Därutöver bör det kommunala skatteunderlaget minskas med 2 20 för såväl kommuner som landsting. Detta skulle innebära en minskad finansiell överföring från staten till kommunerna med ca 1,4 miljarder kronor och till landstingen med 1 miljard kronor. Vi föreslår dessutom att de specialdestinerade statsbidragen till kommunerna fr.o.m. den 1 januari 1986 minskas med 3 26 jämfört med statsbudgetens förslag. Totalt rör det sig om ca 1 miljard kronor. Denna miljard bör omfördelas till den kommunala skatteutjämningen. Det bör ankomma på regeringen att lägga förslag om sådana ändrade regler för skatteutjämningen, att denna miljard tillfaller de kommuner som har de besvärligaste ekonomiska villkoren. På detta sätt får man en rättvisare balans mellan kommunerna. Därvid bör man också beakta just den genomsnittliga inkomsten för kommuninvånarna, ålderssammansättningen, avståndsfaktorn, de klimatiska förhållandena osv. Ett avgörande inslag i strävandena att stärka den kommunala självstyrelsen och att effektivisera den kommunala verksamheten, som här nämnts, måste bli en begränsning av kostnadsdrivande statliga regleringar. De specialdestinerade statsbidragen som i dag utgår till ca 90 olika kommunala och landstingskommunala verksamheter belöper sig sammantaget till ca 40 miljarder kronor. Strävan bör vara att etappvis omfördela dessa resurser till ett system med ett generellt utgående statsbidrag — en skatteutjämnande effekt med andra ord. Med ett sådant system skulle lokala och regionala anpassningar underlättas och därigenom statsbidragspengarna bli ”drygare”. Men slipper mellanhänderna. Samhällsekonomiskt orationella beslut på grund av bidragstänkande skulle också kunna undvikas. Vi föreslår att beslut fattas om att ge tilläggsdirektiv till den sittande skatteutjämningsutredningen om att föra över stora delar av de riktade statsbidragen till ett generellt system. En politik för regional balans är en nödvändig del i en ekonomisk politik med syfte att skapa god ekonomisk utveckling och full sysselsättning. De grundläggande balansproblemen i vår ekonomi kan inte lösas om inte produktionsförutsättningar i form av mänskligt kunnande, råvaror och andra naturtillgångar samt gjorda samhällsinvesteringar kan tas till vara över hela landet. Särskild regionalpolitisk betydelse har jordoch skogsbruket. En aktiv regionalpolitik måste bidra till att människor i alla delar av landet får likvärdiga möjligheter till arbete, service och god miljö. Regionala hänsyn måste därför tas inom samtliga samhällsområden. Systemet med regionalt differentierade arbetsgivaravgifter bör vidareutvecklas. Även järnvägar utanför de tätbefolkade regionerna bör utvecklas i stället för avvecklas. Länsvägar och enskilda vägar måste få en större andel av väganslagen. Det regionala flyget bör utvecklas genom en generös koncessionsgivning till mindre flygbolag. All åkermark bör brukas. Högre utbildning, inte minst på dataområdet, bör erbjudas även utanför de traditionella universitetsorterna. Satsningen på inhemska förnyelsebara energikällor måste fullföljas. Likvärdiga möjligheter till social service och sjukvård måste finnas över hela landet. Framför allt måste den kommunala skatteutjämningen förstärkas, för den kanske har den största regionalpolitiska betydelsen. Detta kan ske genom bl.a. att privata företag får möjlighet att erbjuda alternativ till de offentliga lösningarna. Större inslag av anbudsförfarande och entreprenadverksamhet bör därför införas. Privata inslag skulle också kunna öka valfriheten och förbättra den personliga servicen. En självklar förutsättning är att kvaliteten på service inte får försämras. Det finns enligt vår mening alla skäl att gå vidare när det gäller daghem, vårdhem och läkarcentraler i privat regi. Kooperativa alternativ kan i de här sammanhangen visa sig särskilt intressanta. Statliga eller kommunala bolag, t.ex. länstrafikbolagen, bör inte sträva efter att undan för undan i sig inlemma befintliga privata företag inom samma verksamhetsområde. Det är några exempel på hur man skulle kunna begränsa utgifternas ökningstakt i den kommunala ekonomin. Fru talman! Jag yrkar därmed bifall till reservationerna 1, 3,4, 8, 10, 13, 15 och 18 i finansutskottets betänkande.

Fru talman! Det här var ju nyheter. Såvitt jag vet har det inte varit någon praxis att vi behandlat kommunernas ekonomi i samband med kompletteringspropositionen, utan det har varit en strävan — så har också gjorts tidigare — att behandla denna fråga i samband med finansplanen. Det måste vara ett krav egentligen från riksdagens sida att denna stora och tunga del av den offentliga sektorn som landstingens och kommunernas ekonomi utgör, med all önskvärdhet skall behandlas i samband med frågan om finansieringen av den totala ekonomin. Det är tungt vägande skäl. Alternativa lösningar till regeringens förslag måste ju också kunna diskuteras. Om inte detta görs får inte minst kommunerna mycket svårt att planera. Kommunernas budget planläggs ju under våren för att sedan behandlas i de olika nämnderna under hösten. Det är omöjligt för kommunerna att planera på ett vettigt sätt, om man inte från regeringen och riksdagen får reda på vad som gäller beträffande statens transfereringar och beträffande beskattningen.

Fru talman! Det lönar sig kanske inte att fortsätta debatten, men rent praktiskt tycker jag i alla fall att det är litet märkligt att inte ens utskottskansliet har känt till den här fördröjningen, och vi hade redan diskuterat en annan fördröjning. Så sent som i söndags visste man inte om att framläggandet av propositionen skulle skjutas fram till den 23 april, då kompletteringspropositionen läggs fram. Av den anledningen fann jag det nödvändigt att ta upp den här diskussionen i kammaren. Beskedet om att propositionen inte skulle läggas fram förrän den 23 april lämnades efter det att vi hade haft diskussioner i utskottet. Det är anmärkningsvärt att man från finansdepartementet inte har haft kontakt med framför allt finansutskottets kansli för att förhöra sig om möjligheterna till en senareläggning av propositionen om den kommunala sektorn.

Fru talman! Meningarna har i dag gått mycket isär när det gäller att ge vitsord om regeringens ekonomiska politik under det gångna året och även när det gäller vägvalet beträffande framtida medel i politiken. Men på en punkt är man så gott som ense — det tycker jag att man skall lägga märke till — nämligen att inflationen fortfarande är för hög i förhållande till prisutvecklingen i vår omvärld. Men medan den socialdemokratiska delen av finansut skottet helt riktigt konstaterar att inflationen har pressats ned från den höga ökningstakt som den hade under tidigare år, förbigås detta mest i de borgerliga motionerna. I den gemensamma borgerliga reservationen måste man t.o.m. spika fast en siffra från september 1982 för att man skall få ett lämpligt jämförelsetal. När man i betänkandet helt riktigt konstaterar att inflationen på årsbasis 1984 var den lägsta på fem år, blir man väl beskylld för att dansa skrytvals med väljarna. Jag vill bestämt påstå att den entoniga borgerliga klagosången börjar bli tröttsam för stora grupper av svenska medborgare. Det är nämligen så att prisökningarna på dagligvaror och likaså på livsmedel under 1984 för första gången på fem år var under 10 96. Vi går åt rätt håll, men det finns en bit kvar att gå. Dessa i och för sig optimistiska siffror får inte göras passiva när det gäller prisutvecklingen. Det är bra att man har fått ramar för löneavtal som inte pressar priserna uppåt, men det räcker inte. Dels är vår inflation högre än i många av våra konkurrentländer, både när det gäller handel och när det gäller varuproduktion, dels — vilket jag tycker är mycket allvarligt — är prisutvecklingen på dagligvaror, livsmedel och boende i lägenheter fortfarande snabbare än den övriga konsumentprisutvecklingen. Detta ger oss en fingervisning om att stora löntagargrupper i sina dagliga levnadsomkostnader gör förluster i förhållande till den genomsnittliga prisutvecklingen därför att både mat och hyra utgör en så stor del av deras utgifter. Därför borde alla partier kunna ställa sig bakom en mer aktiv kamp mot inflationen i stället för att nöja sig med att förklara den med hänvisning till förändringar i penningmängd, ränteläge och dollarkurs. Sedan 1983 har vårt priskontrollerande organ, statens prisoch kartellnämnd, fått begränsa sin aktivitet till att analysera och informera om prisutvecklingen. Vi är några socialdemokrater som i en motion har krävt att SPK också bör få instruktion om att överlägga med företagen i sådana fall då det uppenbaras prisökningar som inte synes rejält kostnadsrelaterade eller där underlaget för dem är svagt. Och varför bör man inte kunna kräva att det skall pågå en ständig kostnadsjakt i ett läge då en lägre inflation är av stort värde för medborgarna? Ofta får lönekostnadsutvecklingen helt oförskyllt klä skott som inflationsorsak. När textilhandlarna häromdagen visade en utställning för några riksdagsmän, kunde vi konstatera att framställningspriset på plaggen ofta enbart utgjorde en mindre del av utförsäljningspriset. Eller vad sägs om priset 289 kr. för en svensk skjorta där fabrikspriset var 66 kr.? Över 200 kr. gick alltså till mellanleden. Det måste finnas kostnader både i partihandel, i distribution och i marknadsföring som kan angripas. Priset på våra baslivsmedel till svenska konsumenter borde också kunna sänkas för att därmed undvika kostnader för frysförvaring av överskotten och höga exportsubventioner för kött och fläsk. På område efter område när det gäller att tillhandahålla hushållen varor och tjänster bör man göra kostnadsgranskningar och prisjämförelser, för att efter hand få prisutvecklingen i paritet med andra nordiska länder och vissa europeiska länder. Jag tror att en mer aktiv priskontrollverksamhet utan för tung byråkrati bör kunna åstadkomma en önskvärd självsanering hos handeln och distributionsföretagen. Personligen har jag uttalat ett önskemål om att en särskild inflationskommission bör tillsättas med direktivet att snabbutreda olika insatser för att få ned inflationen. Det skall handla om såväl generella ekonomiska insatser som specifika åtgärder för att påverka prisbildningen. En sak är viktig att lägga märke till, och där vill jag motsäga Björn Molin som menade att inflationen drevs på av den förda skattepolitiken. Om man studerar några av orsakerna till inflationen, finner man att SPK:s analys ger besked om att de centrala politiska beslutens inflytande på prisökningarna under 1984 var det lägsta på fem år. Övriga orsaker har däremot inte påtagligt minskat sin andel. Fru talman! Eftersom alla partier synes vara angelägna om en dämpad prisutveckling, bör det också i denna kammare kunna råda enighet om att alla möjliga insatser skall prövas för att begränsa inflationen under det budgetår som vi har framför oss, även om medlen är impopulära eller okonventionella. Om vi alla hatar inflationen, tycker jag också att vi måste bygga upp ett starkt försvar mot den. Jag hoppas att vi under detta riksmöte verkligen skall kunna vidta klara åtgärder för att uppnå målet en lägre inflation.